Herr talman! I uttalandena från Pappers” avdelningar och Pappers” kongress sägs det klart och tydligt ifrån att den privata industrin icke har klarat — och inte vill klara — folkförsörjningen inom Norrland och att alltså annat måste till i stället. Därför ställs frågan om att samhället tar hand om denna industri. När jag hör herr Regnélls tal finner jag att han inte är så bekymrad över denna fråga som direktör Matts Carlgren i företagets personaltidskrift Insikt, där han på tre å fyra sidor behandlat denna motion till Pappers” kongress och frågan om förstatligande. Han bad senare fram på höstkanten sin egen branschorganisation om hjälp för att reda ut denna fråga. 129 Nu måste jag i sanningens namn säga att Mo och Domsjö faktiskt tillhör de företag här i landet som i fråga om forskning håller sig främst. Kritiken kan i större utsträckning riktas mot SCA och andra storbolag, som inte har visat någon som helst hänsyn. Den rovdrift som nu sker med de svenska skogarna är framför allt orsakad av profiten på pappersmassa. Genom effektiv och avancerad forskning skulle nya produkter ur cellulosa och med skogen som råvara ha kunnat skapas och därmed nya arbetstillfällen. På det sättet sparar man råvaran skogen. Men skall man fortsätta på den linje som man varit inne på i alla dessa år, dvs. att halvfabrikat och t.o.m. rena trävaror skall skickas till utlandet, då bli följden att tiotusentals arbetare förlorar sina jobb. Detta har pågått under en lång tidsperiod. De som framför allt är intresserade av detta är de som bor i skogslänen. Det är dem det här gäller. Ersättningsindustrier till Norrland, säger herr Regnéll, kan betyda att det blir mindre sysselsättning i andra områden. Det behöver det alls inte bli. Vi har ställt frågan om en avancerad forskning som skogsbolagen inte vill vara med om. Denna forskning kan ge nya konsumtionsvaror, nya produkter och därmed nya arbetstillfällen. I övrigt ställer vi från kommunistiskt håll frågan om statliga basindustrier, då storfinansen icke tar ansvaret för folkförsörjningen i Norrland och i skogslänen.

Ett sådant baggböleri kan man tillåta sig om man kortsiktigt äger någonting. Men så är inte förhållandet med dessa företags marker och egendomar. De sköts ju genom föryngring och nyplantering. Det finns lyckligtvis lagstiftning om detta. Även utan denna lagstiftning föreställer jag mig att företagen med den sakkunskap som finns representerad hos dem på eget initiativ skulle ha sett till att de inte föröder sina egna tillgångar. Lika märkvärdigt är det att herr Lorentzon tror att man försummar sådan forskning som man bedömer såsom lönsam och framtidsbetonad, att man med andra ord säger nej till hägrande vinster. Att man inte skulle slå vakt om bevarandet av sin egendom och inte sikta till framtida vinster passar dåligt med den bild som vpk annars tecknar av det enskilda företagandet.

Herr talman! Forskning och utveckling är betydelsefulla faktorer när det gäller industrins utveckling här i landet. Merparten av den tekniska utvecklingen sker genom landets industrier med utnyttjande av varie Nr 125 rande finansieringsvägar. Även staten bedriver en forskning som omfattar Onsdagen den kemi-, skogsoch träteknik. Den sker framför allt genom styrelsen för 20 november 1974 teknisk utveckling, som beviljar anslag till olika institutioner. Just anslaget till forskning inom kemi-, skogsoch träteknik intar tredje platsen — Vissa frågor bland STU:s anslag. I första hand har anslaget gått till kollektiv forskning, rörande skogsindui andra hand till högskolor och universitet men också till enskilda upp = strin finnare och utvecklingsbolag. Om man ser på de utvecklingsprojekt som STU medverkar i, finner man att Sverige inte precis är något u-land när det gäller dessa forskningsområden. Beträffande massaoch pappersteknik pågår inom målområdet mätoch reglerteknik ett idéprojekt, en utveckling ur tidigare av STU stödd kunskapsutveckling. Inom målområdet högutbytesmassor pågår för första året ett större utvecklingsprojekt. STU:s satsning på Stiftelsen svensk träforskning belöpte sig under budgetåret till 7,44 miljoner kronor. Vidare pågår tre smärre institutionsprojekt gällande syrgasdelignifiering, tvättning av cellulosafibrer, svartlutsindunstning samt ett under det senaste året upptaget utvecklingsprojekt avseende kontinuerlig blekning. I fråga om träteknik har STU ett avtal med Stiftelsen svensk träforskning. Insatser görs beträffande bl.a. träskydd, brandskydd av skivmaterial och limträutveckling. När det gäller kemiteknik — något som är utomordentligt viktigt just för denna bransch — pågår inom målområdet prestationskemikalier ett stort utvecklingsarbete. Man har ett antal idéprojekt med klar industriell inriktning, och i flera fall medverkar STU aktivt för att få fram nya idéprojekt och utveckla tidigare STU-stödda kunskapsutvecklingar. Utöver stödet till den kollektiva forskningen ger STU anslag till enskilda forskare, och jag kan nämna några av de under året och under det kommande året upptagna forskningsprogrammen: Utredning om mikrobiella processer baserade på träkomponenter samt bioch avfallsprodukter. Specialutredning om barkforskning. Utredning av utvecklingsmöjligheter för svensk organisk kemisk industri genom forskningsinsatser på speciella områden. Barkoch råvarukomponent i träbaserade skivor. Sågade trävaror, utvecklingstendenser och produktinnovationer. Sammansättningsrapport avseende konkurrenskraft, framtida forskningsoch utvecklingsinsatser. Man håller också på med orienterande studier beträffande förädlade träprodukter och träkonstruktioner. Jag skulle kunna räkna upp en hel rad forskningsoch utvecklingsprojekt som bl.a. STU medverkar i. Jag vill kanske inte påstå att detta är till fyllest, men jag vill ändå att bilden skall bli litet mera nyanserad när det gäller de insatser som staten gör i det här sammanhanget. Det satsas och det forskas mycket just inom den här berörda branschen.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag vill medverka till att ansökningar om momsbefrielse för styckebyggda småhus, utan statliga lån, som inlämnats under 1974 men som på grund av för liten kvot inte under detta år erhåller lånebeslut ändå skall kunna erhålla befrielse från mervärdeskatt. Vid årets vårriksdag fattades beslut om viss kompensation för mervärdeskatt på bostadsbyggande. Enligt detta beslut utgår kompensation för bl.a. nybyggnad av enfamiljshus som påbörjas i år och avslutas under år 1975. Småhusbyggandet utan statliga lån är kvoterat till sin volym och denna kvotering utgör självfallet den naturliga ramen för kompensation.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag beklagar att statsrådet inte kan gå med på att låta de småhusbyggare som under detta år gör framställning om att få bygga utan statliga lån men som -— på grund av att kvoten för denna byggnation är för liten —- inte får påbörja byggnationen i år komma i åtnjutande av reduktionen på mervärdeskatten. Denna stimulans i byggnadsverksamheten har resulterat i att familjer som planerar att bygga i många fall tidigarelagt sin byggnation för att komma i åtnjutande av just denna förmån. De har sina handlingar klara och är färdiga att sätta i gång byggnationen. Men så visar det sig att kvoten är för liten. Detta innebär att de som var snabbast på plan och kom in först med sin ansökan får denna momsreduktion på upp till 13 500 kronor, medan andra som kom senare får lämnas utanför därför att länsbostadsnämndernas kvot är förbrukad. Till den länsbostadsnämnd jag tillhör har det kommit bortåt hundratalet sådana framställningar som inte kan medges på grund av att vår kvot 3 är slut. Samma sak gäller i andra län, vissa med flera, andra med färre ansökningar liggande.

Herr talman! Det finns naturligtvis en praktisk möjlighet för dem som vill sätta i gång sitt bostadsbyggande före årsskiftet, om de vill utnyttja de statliga förmånliga bostadslånen. Enligt uppgifter som jag inhämtat sistlidna vecka finns det 10 000 lägenheter outnyttjade inom den kvot och den ram som riksdagen har bestämt skall få disponeras under 1974. Regeringen har resonerat som så att eftersom bostadsbyggandet är bestämt av den här riksdagen och den volymen inte är utnyttjad, så bör man vara sparsam med att släppa ut kvoter för det icke statsbelånade byggandet. De statsbelånade småhusen är ett från samhällets och från bostadspolitisk synpunkt riktigare bostadsbyggande än de frifinansierade, många gånger mycket luxuösa bostäder som man bygger för egna pengar. Det är det som är den enkla förklaringen till att vi nu inte är beredda att släppa loss någon ytterligare kvot så länge den reguljära kvoten är outnyttjad i så stor utsträckning som den faktiskt är. Självfallet kan man inte begära att få den statliga momskompensationen för ett byggande som ligger utanför vad regering och riksdag har bestämt i fråga om kvotering, igångsättningstillstånd och liknande.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag kan tänka mig att medverka till lagändring eller nya tillämpningsföreskrifter så att det blir möjligt för försäkringskassorna att betala sjukpenning till personer som lider av astma, psoriasis och liknande sjukdomar vid deltagande i hälsoresor — exempelvis till Kanarieöarna —- som ordnas av landstingen. Enligt bestämmelser i 3 kap. 7§ lagen om allmän försäkring utgår sjukpenning vid sjukdom som förorsakar nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften. Sjukpenning kan således utbetalas till den som vid tiden för hälsoresan har sin arbetsförmåga nedsatt med minst hälften. Bestämmelserna tillämpas i praxis så att den som är sjukskriven och tillerkänd sjukpenning för en längre tidrymd också får sjukpenning under en hälsoresa som infaller under denna tid. En förutsättning är givetvis att den behandlande läkaren tillstyrkt resan. Särskilt medgivande fordras också från försäkringskassan för att sjukpenning skall få utgå vid vistelse utomlands. Blir en försäkrad sjukskriven enbart för den tid som han deltar i hälsoresa utgår däremot vanligen inte sjukpenning. Sjukpenning kan emellertid utgå även i fall där någon efter föreskrift av läkare avhåller sig från förvärvsarbete för att delta i en hälsoresa om resan kan väntas få till resultat att det blir en klar förbättring i hälsotillståndet. Med tilllämpning härav har riksförsäkringsverket i fråga om sjukdomen psoriasis ansett att sjukpenning kan utgå under hälsoresa. Den skillnad som görs i praxis mellan de två fall som jag tidigare berört kan föras tillbaka på att det i det senare fallet — då någon sjukskrivs i syfte att kunna delta i hälsoresa — normalt betraktas som en fråga om förebyggande vård. Sådan vård ersätts enligt gällande regler inte av sjukförsäkringen. Jag vill här erinra om det utredningsuppdrag som givits socialstyrelsen i fråga om förebyggande hälsovård. I detta uppdrag ingår att i samråd med riksförsäkringsverket överväga avgränsningen av de sjukvårdsåtgärder som ersätts från den allmänna försäkringen. Jag har också inhämtat att den här berörda frågan på initiativ av Handikappförbundens centralkommitté kommer att tas upp till överläggning mellan kommittén och riksförsäkringsverket i samband med nämnda utredningsarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga svar som jag fått. Det som har föranlett mig att ställa denna fråga är att astmasjuka och reumatiker nekats sjukpenning av en försäkringskassa för att under tre veckor deltaga i en hälsoresa till Kanarieöarna. Resor till varmare länder vet vi företas för att förebygga och lindra de besvär man lider av. Enligt tidningsuppgifter hade en astmasjuk blivit sjukskriven av tre läkare. Försäkringskassan och dess förtroendeläkare ansåg inte att han var sjuk. Han fick ingen sjukpenning vid denna resa. Det gäller här personer som arbetar heleller halvtid. Detta är inte det enda fall där sjukpenning nekats på de grunder jag här omtalat. Tidigare har försäkringskassan varit mer generös och utbetalat sjukpenning i liknande fall.

Det är tydligt att det går att tolka lagparagrafen på olika sätt. Man har från försäkringskassan angivit att man kanske borde ge sjukpenning för förebyggande vård, men på grund av domstolsutslaget kan man inte göra detta. Det står då klart att här går det inte att göra någon enhetlig bedömning. Det framgår även av alla besvärsskrivelser som försäkringsverket fått mottaga. Jag anser att denna fråga måste skyndsamt utredas eller tilllämpningsföreskrifterna ändras. Bestämmelserna måste vara felaktiga när man inte tar hänsyn till dessa sjukdomar då det gäller sjukpenning till person som deltar i en hälsoresa. De sjuka med svåra besvär får sitta emellan. Det kan väl ändå inte vara riktigt. Erhåller de vård på lasarett får de däremot sjukpenning. Personligen anser jag att både försäkringskassan och samhället tjänar på att lämna sjukpenning till de här människorna. I och med att de kan erhålla vård i länder med varmare klimat förebygger de sin sjukdom och behöver inte sjukskriva sig så ofta. De behöver inte heller använda dyrbar medicin. Detta tjänar ju både samhället och försäkringskassan på. Dessutom bör man tänka på de här sjuka människornas lidande. Jag frågar än en gång: Anser herr statsrådet att denna fråga är av den art att en ändring snarast bör komma till stånd.
Herr talman! Jag vill säga inledningsvis att jag givetvis inte här kan gå in i någon diskussion om de enskilda fall som herr Wikner väl närmast hade i tankarna. Jag har också erfarit att några av dem har överklagat försäkringskassans beslut. Besluten kommer således att överprövas i högre instans. Innebörden i rådande praxis är i stora drag att sjukpenning utgår också under en hälsoresa om resan infaller under en pågående sjukpenningperiod — under förutsättning givetvis att läkaren tillstyrker behandlingen och försäkringskassan medger utlandsresan. Det betyder att t.ex. en person som vårdas på sjukhus för reumatism kan som ett led i vården göra en sådan hälsoresa som herr Wikner åsyftar utan att sjukpenningen dras in under den tid resan avser. Däremot anses det i praxis vanligen inte möjligt att utge sjukpenning när någon som lider av sjukdom men arbetar sjukskrivs speciellt för att kunna delta i en hälsoresa. Undantag kan göras om resan väntas medföra en klar förbättring i den sjukes hälsotillstånd. Med tillämpning av dessa regler har riksförsäkringsverket i vissa fall ansett att sjukpenning kan utgå till psoriasissjuka som deltar i hälsoresa. Herr talman! Som jag har sagt i mitt svar, har denna fråga samband med avgränsningen av den allmänna försäkringskassans ersättningsregler i fråga om förebyggande sjukvårdsåtgärder. På HCK:s initiativ aktua liseras frågan nu i det utredningsarbete som pågår på dessa områden.
Herr talman! Jag är tacksam för att det pågår en utredning. Det kanske kommer en förändring till stånd. Jag kan också meddela att landstinget i Jämtlands län har funnit de här aktuella resorna så värdefulla för de sjuka att man lämnar bidrag för att de över huvud taget skall kunna delta i resorna. Man kanske inte skall gå in på enskilda fall, men jag vill ändå ta upp det fall jag tidigare nämnde. När tre läkare sjukskrivit en person och denne ändå inte får delta i en resa därför att kassan och den läkare som handhar sjukdomsbedömningen vid kassan har sagt ifrån att han inte är sjuk är det kanske ganska svårt att få gehör för den enskilda människans önskemål. Jag kan meddela att den här kategorin sjuka människor i Danmark faktiskt får sjukpenning vid hälsoresor. I Norge tillämpas ungefär samma regler som här i Sverige, men man har där sagt att den här frågan är föremål för prövning. Jag är nöjd med det svar jag fått, och jag hoppas verkligen att det kommer en förbättring till stånd när det gäller de här sjuka människorna.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att försäkringskassa skall ges möjlighet att betala ut reseersättning mot dubblettkvitto om det kan styrkas att originalkvittot förkommit. Med hänsyn till kontrollsvårigheterna har man i praxis intagit en mycket restriktiv hållning när det gäller att betala ut reseersättning mot dubblettkvitto. Skulle den försäkrade kunna styrka att originalkvittot förstörts eller på annat sätt förkommit under sådana förhållanden att det kan anses uteslutet att det utnyttjas som grund för ersättningsanspråk, torde försäkringskassorna kunna godta ett dubblettkvitto. Enligt vad jag inhämtat pågår en översyn inom riksförsäkringsverket av bl.a. hithörande regler.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min enkla fråga.

Jag skall som exempel anföra ett fall som jag tycker att försäkringskassan har handlagt alltför restriktivt. Det gäller en kvinna i 85-årsåldern som hade kontaktat försäkringskassan och fått löfte om att få anlita taxi vid besök på sjukhus. Några andra trafikmedel att anlita för att komma till sjukhuset i fråga hade hon ej. Hon blev därmed berättigad att erhålla en reseersättning med 52 kronor. Efter några dagar ringde hon till sjukkassan och frågade hur hon skulle kunna få ut taxiersättningen. Hon blev rådd att skicka in taxikvittot per post, vilket hon också gjorde. Tyvärr förkom taxikvittot, antingen på posten eller på försäkringskassan. Hon vände sig till posten med begäran om reklamation av brevet och på försäkringskassan vidtogs noggranna undersökningar, men brevet kom tyvärr ej till rätta.

Därmed fick denna åldriga kvinna förlora sina 52 kronor. Jag tar fasta, herr talman, på statsrådets avslutande besked i svaret på min enkla fråga, att det inom riksförsäkringsverket pågår en översyn av hithörande regler. Jag hoppas att denna översyn skall leda till att reglerna ändras så att reseersättning kan utbetalas även mot dubblettkvitto, då det kan göras sannolikt att originalkvittot förkommit.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig när resultaten av de av mig aviserade undersökningarna rörande inverkan på laxfisket av en eventuell jämkning av tappningsplanen för sjön Åsnen kommer att föreligga. Herr Fagerlund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ i anledning av vattendomen beträffande Åsnen. Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t tillsattes i mars 1974 en arbets — Nr 126 grupp för Åsnen med representanter för jordbruksdepartementet, natur Torsdagen den vårdsverket, länsstyrelsen i Kronobergs län och berörda kommuner. Ar 21 november 1974 betsgruppen skulle komma in med program för erforderliga undersök= I ningar. Ang. tappningspla Arbetsgruppen avgav den 21 maj 1974 en rapport med förslag till un — nen för sjön Åsnen, dersökningsprogram och hemställde samtidigt om medel för att starta — m.m. dessa undersökningar. Genom beslut den 31 maj och 25 oktober 1974 har Kungl. Maj:t ställt sammanlagt 300 000 kronor till arbetsgruppens förfogande för dessa undersökningar. Undersökningarna omfattar bl.a. utredning rörande laxens och havsöringens reproduktionsoch produktionsbetingelser i Mörrumsån. Denna utredning kommer att redovisas under december 1974. Övriga undersökningar kommer att slutföras under 1975. För att klarlägga de olika parternas ståndpunkter och höra deras åsikter om hur en permanent jämkning av tappningsplanen skulle kunna utformas har arbetsgruppen för Åsnen tagit initiativ till samtal med de berörda parterna. Det material som då framkommer kommer tillsammans med resultaten från de undersökningar som jag tidigare omnämnt att ställas till kammarkollegiets förfogande. Av särskilt intresse för bedömning av möjligheterna att nå en jämkning är fiskeundersökningen. Min förhoppning är att arbetsgruppen redan vid årsskiftet 1974-1975 skall ha fått fram tillräckligt material för att kammarkollegiet skall kunna bedöma om utsikter till en jämkning föreligger och om en ny ansökan skall inlämnas till vattendomstolen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min enkla fråga.

Kammarkollegiet gjorde också en sådan framställning men tog tillbaka den efter det att fiskeristyrelsen hade yttrat sig. Fiskeristyrelsen önskade nämligen i stället få till stånd en omprövning av hela vattendomen. Jag är mycket nöjd med statsrådet Lundkvists besked att denna fråga kommer att tas upp kanske redan vid årsskiftet 1974-1975. Vad vi önskar är att kammarkollegiet skall ta nya initiativ i detta sammanhang. Vattenförhållandena i sjön Åsnen torde i stor utsträckning bero på att tappningsplanen inte svarar mot den naturliga vattenföringen. Av en utredning rörande skogsindustrin i södra Sverige framgår att företrädare för fiskeriintressena hävdat att laxen inte går upp vid en vattenföring understigande 4-5 m” per sekund. Den avtappningsplan som 1 nu tillämpas innebär en vattenföring av 9 m” per sekund och vid extremt liten vattenföring 7 m” per sekund. Innan denna tappningsplan började tillämpas hade man enligt undersökningar som genomfördes åren 1910-1934 respektive 1942-1950 en minsta vattenföring på 1,8 m'” per sekund. Var och en förstår att den nuvarande vattenföringen med hänsyn till Åsnens speciella stränder och natur får stor inverkan på naturen och leder till verklig naturförstöring om den får fortsätta. Jag hoppas att det material som kammarkollegiet kommer att få skall göra det möjligt för denna myndighet att inlämna en ny jämkningsansökan till. vattendomstolen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som var positivt. För ett statsråd som nyligen har kommit hem från den stora världslivsmedelskonferensen i Rom kan väl det här synas som en liten, obetydlig sak, men för oss nere i Kronoberg är det inte så, utan frågan har stort intresse. Nu vill jag bara uttala den förhoppningen att de överläggningar som kommer till stånd när man fått del av utredningsmaterialet skall leda till förändringar. Det här fallet är ju litet egendomligt. Tre intressen är inblandade i domen, nämligen industrin, kraftintressenterna och laxfiskeintressenterna. Nu har det visat sig att man önskar komma till rätta med problemen och åstadkomma en jämkning, men då är det viktigt att det blir klarlagt vad som är den minsta vattenföring som fisket tål. Jag tackar än en gång för svaret. Jag tror att vi samtliga är besjälade av en önskan att nå en god lösning på det här problemet.

Herr talman! Herr Sundkvist har frågat mig om jag är beredd att låta ompröva indragningen av veterinärtjänster på grund av att djurhållningen har ökat. En ny organisation av distriktsveterinärväsendet genomfördes den 1 juli i år. Jag vill erinra om att riksdagens beslut om denna ändring innebar att betydligt fler distriktsveterinärtjänster tillskapades än vad den bakomliggande utredningen hade föreslagit. Vidare infördes särskilda tjänster för förstärkning av sådana veterinärdistrikt där en förbättring av de veterinära resurserna visat sig nödvändig. Vid omorganisationen bemyndigades lantbruksstyrelsen att med beaktande av vad som anförts i pro

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Det är ju vanligt att man betygsätter svaren när man tackar för dem, och jag vill ge det här svaret betyget tillfredsställande. Naturligtvis innehåller det inte några konkret positiva saker, men jag är glad över att dörren inte har klappats igen. Hänvisningen till att lantbruksstyrelsen skall följa den här frågan i fortsättningen är tacknämlig och jag är alldeles säker på att lantbruksstyrelsen också kommer att få anledning att göra det. Orsaken till att jag har ställt frågan är den besvärliga situation som har uppstått i Sörmland när veterinärtjänsten i Malmköping drogs in den 1 september. När jag säger att situationen är besvärlig är det rätt milt uttryckt; jag skulle lika gärna ha kunnat säga att den är katastrofal. Djuren får lida, bönderna drabbas av förluster och veterinärerna åläggs en orimlig arbetsbörda. Sedan jag ställde min fråga har jag från flera håll blivit uppmärksammad på att det här sannerligen inte är något speciellt sörmländskt problem, utan att man i olika delar av landet har precis samma bekymmer. Orsaken till att man har hamnat i dessa bekymmer är att beslutet om indragningen togs med ett något felaktigt faktaunderlag. Det är riktigt, som jordbruksministern här hänvisar till, att det åstadkoms en hel del tjänster utöver vad veterinärutredningen föreslog. Men det var i all rimlighets namn väl det, för annars skulle det ha varit ett ännu bekymmersammare läge. Veterinärutredningen hade kanske anledning att komma fram till det resultat som den redovisade — jag vill inte ifrågasätta det. Utredningen använde prognoser som baseras på siffror om antalet djur. Nu har dessa prognoser kommit fullkomligt på skam genom att djurhållningen har ökat anmärkningsvärt. När djurhållningen utvecklas på ett helt annat sätt än vad man förutsett —- när man får en ökad djurhållning i stället för en minskad — så blir det sådana här konsekvenser. Jag kan nämna att i Södermanland hade veterinärväsendeutredningen räknat med 24646 enheter 1975. Redan 1973 hade vi 10 000 fler enheter. Det är klart att förhållandena då blir helt omkastade. Jag knyter stora förhoppningar till att lantbruksstyrelsen skall svara på de framställningar som kommer så småningom med att fler tjänster blir inrättade.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga — och jag hoppas att vi är överens 13 på den punkten — att veterinärutredningen var enig i sin bedömning. I den satt representanter från olika politiska partier. Vi blev i riksdagen ense om det förslag som sedan lades fram i fråga om antalet veterinärer. Vad som i dag är lantbruksstyrelsens uppgift är att försöka fördela dessa veterinärer så rättvist som möjligt över landet, men självfallet också att fortsätta att hålla uppsikt över utvecklingen när det gäller antalet djur. Och så blir det lantbruksstyrelsens uppgift att framlägga de äskanden som kan visa sig vara nödvändiga om vi får förändringar av sådan art att man måste hålla fler veterinärer. Det är hela gången av ärendet.
Herr talman! Låt mig till det senaste säga att jag är väl medveten om den enighet som rådde både i veterinärväsendeutredningen och i riksdagen. Min fråga är inte alls framställd därför att jag ville ta upp en politisk träta, frågan är ju inte heller utformad på det sättet. Vad jag tycker är angeläget är att man omprövar frågan om antalet veterinärer när man nu har konstaterat att det är en ökad djurhållning, och det kan jag med hänsyn till det senaste svaret hysa vissa förhoppningar om.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag anser det förenligt med den enskilda människans krav på rättstrygghet att företag genom någon form av domstol utövar rättsvårdande uppgifter. Svaret är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är mycket entydigt, och det är svårt att med utgångspunkt från svaret föra någon debatt med justitieministern. Även om justitieministern anser att någon debatt inte behövs, vill jag ange några synpunkter. Det är viktigt i ett samhälle som vårt, som utvecklas snabbt och blir mer och mer komplicerat, att vi alltid har den enskilda människans bästa för ögonen och ständigt omprövar lagar och förordningar utifrån den enskilda människans olika behov, bl.a. behovet av rättstrygghet. Det har på senare tid visat sig att företag, vid misstanke om brottslighet hos anställda, genom något slags polisiärt agerande har påtagit sig uppgifter som ligger under de rättsvårdande myndigheternas ansvar. Särskilt har ett fall uppmärksammats där några misstänkta efter en kvälls samtal erkänt sig skyldiga men senare frikänts av tingsrätten. Denna kunde inte fästa något avseende vid bekännelserna med hänsyn till bakgrunden — Nr 126 för deras tillkomst. Tingsrätten ansåg också att utformningen av det ak Torsdagen den tuella samtalet minskade möjligheten att utreda om brott förelåg och 21 november 1974 även minskade värdet av de erkännanden som gjorts under polisuutred= — — ningen. Ang. handhavandet Det är naturligtvis allvarligt om någon form av privata domstolar etab — av rättsvårdande leras som försvårar arbetet för den ordinarie domstolen, och det måste uppgifter betraktas som ett rättsövergrepp gentemot den enskilda människan. Jag är medveten om att det kan vara svårigheter för ett företag eller en arbetsgivare att göra gränsdragningar för sitt eget ansvar. Man har ett ansvar inför de anställda att försöka lösa sådana här frågor så smidigt som möjligt och att åstadkomma minsta möjliga skada för de anställda, och det måste vara ett intresse för alla parter. Man måste också, när det uppstår oegentligheter, försöka nå klarhet om vem som är den skyldige. Det måste innebära att man samtalar med den misstänkte, men det viktiga här är under vilka former det sker och att man inte agerar polis, men den enskilda människans rättstrygghet måste garanteras i varje fall. Samma svåra överväganden kan det bli fråga om när det gäller kunderna i ett varuhus vid snatteri.
Herr talman! När man i företag har misstanke om att någon eller några anställda har begått ett brott är ju den yttre och formella vägen att man skall göra en polisanmälan och sedan får det utredas om det är något brott eller ej. Å andra sidan kan detta — som fru Jonäng själv påpekat — många gånger vara en mycket drastisk åtgärd, och ofta föredrar väl ett företag att finna en lösning på annat sätt.

Jag tyckte väl ändå att fru Jonäng var ense med mig om att företagen inte i alla fall skall behöva gå till domstol, om man kan hitta en annan väg.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig om jag avser att genom remiss bereda berörda kommuner möjlighet att ge synpunkter på lägesrapporten Vattenkraft och miljö 2 från utredningen rörande vattenkraftsutbyggnader i norra Norrland. Lägesrapporten överlämnades den 18 oktober. Den har tillställts de remissinstanser som skall yttra sig över det tidigare avgivna betänkandet rörande vattenkraftsutbyggnader i södra Norrland och norra Svealand för att utgöra ett bakgrundsmaterial i deras avslutande remissarbete. Motsvarande gäller för dem som har fått energiprognosutredningens betänkande på remiss. Lägesrapporten har vidare för kännedom överlämnats till berörda intressenter, däribland kommunerna i det nu aktuella utredningsområdet, norra Norrland. Skäl har inte bedömts föreligga att formellt remittera lägesrapporten, eftersom utredningsarbetet fortsätter med sikte på ett slutbetänkande. Kommuner och andra intressenter är naturligtvis välkomna att framföra synpunkter med anledning av lägesrapporten till bostadsdepartementet eller till utredningen.
Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Som framgår av svaret har statsrådet inte funnit det möjligt att formellt från kommunerna i norra Norrland infordra remissvar i anledning av den s.k. Ekströmska utredningens lägesrapport. Men jag noterar med tillfredsställelse den invit som statsrådet ger kommuner och andra att spontant framföra sina synpunkter till såväl utredningen som till departementet. Ifrågavarande lägesrapport skisserar olika utbyggnadsnivåer i fråga om vattenkraft. Den högre utbyggnadsnivån skulle ge ett tillskott som uppskattas till mellan 14 och 16 terawattimmar per år, och den lägre nivån skulle ge ett energitillskott på 4-6 TWh per år. Väljer man den lägre nivån skulle endast sådana utbyggnader ske som förorsakar obetydliga eller, som utredningen säger, lätt kompenserade skador på andra verksamheter i älvdalarna i fråga. Utredningen konstaterar att om den högre utbyggnadsnivån väljs kan det inte uteslutas att denna kan tillgodoses med mindre sammanlagda skador därest en hel outbyggd älv tas i anspråk i stället för en mängd mindre projekt, som var för sig bedömts ge mindre skador. Utredningen säger vidare att avsikten med de räkneexempel som den har redovisat har varit att ge underlag för en principiell diskussion kring möjligheterna till fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Och det var för att verkligen få till stånd en sådan diskussion som jag gärna hade sett att remissvar hade infordrats. Om det nu föreligger formella hinder att förfara på det — Nr 126 sättet, med hänsyn till att utredningen ännu inte är avslutad, vill jag Torsdagen den uttrycka förhoppningen att kommuner och andra intressenter tar vara 21 november 1974 på möjligheten att spontant ge sin syn på den viktiga principiella fråga — som lägesrapporten har aktualiserat och därmed beaktar den invit som Ang. principerna för statsrådet här har givit. uttagande av Herr talman! Jag tackar ännu en gång för svaret. avgifter vid produktion av Överläggningen var härmed slutad.
Herr talman! Herr Wirtén har frågat chefen för industridepartementet vilka principer han anser gälla för uttagande av avgifter vid produktion av oljeplattformar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan synes avse vilka villkor som kan föreskrivas i samband med tillståndsgivning enligt 136 a § byggnadslagen. Denna bestämmelse, som innebär att Kungl. Maj:t skall pröva vissa industrilokaliseringar, infördes samtidigt som riksdagen lade fast riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten. I likhet med vad som gäller då Kungl. Maj:t ger tillstånd till företag enligt vattenlagen ges i 136 a § byggnadslagen möjlighet för Kungl. Maj:t att vid tillståndsgivning föreskriva villkor för tillgodoseende av allmänna intressen. I huvudsak kan sådana villkor avse dels åtgärder av skadeförbyggande karaktär, dels ålägganden att betala penningbelopp eller att utföra åtgärder för att tillgodose allmänna intressen som annars inte skulle kunna kompenseras. Frågan huruvida penningbelopp över huvud taget skall föreskrivas i tillståndsärende, antingen detta gäller tillverkning av oljeutvinningsplattformar eller annan verksamhet, måste prövas i varje enskilt fall med hänsyn till företagets omfattning och art samt platsen för företaget och de konsekvenser etableringen medför. Befinns föreskrifter om penningbelopp böra meddelas får beloppets storlek prövas med beaktande av nyss nämnda omständigheter och de intressen som skall tillgodoses. Prövningen måste alltså avse varje enskilt fall, och några exakta regler går följaktligen inte att uppställa.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Jag vill omedelbart säga att anledningen till min fråga närmast är konstitutionell. Det är ju i regeringsformen fastlagt att svenska folkets 17 urgamla rätt att sig självt beskatta utövas av riksdagen allena. När jag gjordes uppmärksam på avgiftsbeläggningen av produktion av oljeborrtorn frågade jag mig om riksdagen givit tillstånd till avgiftsbeläggning av sådan här produktion. Det rör sig enligt uppgift om ca 2 miljoner kronor per plattform, således ganska betydande belopp. Jag betvivlar inte att länsstyrelse och Kungl. Maj:t finner lämpliga objekt att satsa på för att förbättra det rörliga friluftslivet, den vetenskapliga naturvården och kulturminnesvården i främst norra Bohuslän — det är till dessa ändamål pengarna skall användas enligt tillståndsbeslutet från regeringen. Jag kan t.o.m. utan vidare erkänna att jag tycker att beslutet är rimligt och riktigt med tanke på den hårda brandskattning som produktionen av oljeplattformar innebär när det gäller bl.a. naturgruset i Bohuslän och angränsande områden. Om 10-15 år kommer, tycks det, den naturresursen att vara tömd om inga bromsande åtgärder vidtas. Men det är som sagt inte detta min fråga gäller, utan den rör den konstitutionella grunden för att uttaxera en sådan här avgift. Statsrådet Carlsson har i sitt svar hänvisat till 136 a § i byggnadslagen och till att förlagan till denna paragraf hänvisar till vattenlagens tilllämpning. Men jag tycker att parallellen haltar. För det första finns det i vattenlagen gränsvärden för storleken av avgiftsbeläggningen. För det andra skall avgiftsbeläggningen enligt vattenlagen prövas av vattendomstolen. Där finns alltså klara begränsningar. Så tycks inte vara fallet med avgiftsbeläggning enligt 136 a § byggnadslagen. Här är det, som statsrådet sade i slutet av sitt svar, fritt fram för regeringen att från fall till fall pröva avgiftens storlek. Jag vill därför ställa en följdfråga: Måste inte en precisering av avgiftsbeläggningen enligt 136 a § byggnadslagen göras av riksdagen, om inte följden skall bli godtycke och osäkerhet i planeringen av produktion av exempelvis detta slag?
Herr talman! I förarbetena till 136 a § byggnadslagen uttalades det att man, i likhet med vad som gäller enligt vattenlagen, borde införa en bestämmelse om att Kungl. Maj:t, när tillstånd lämnas till att verksamhet får förläggas till viss plats, kan föreskriva villkor för att tillgodose allmänna intressen. Bestämmelsen härom i 136 a § tredje stycket byggnadslagen överensstämmer också helt med bestämmelsen i 4 kap. 18 § fjärde stycket vattenlagen. I specialmotiveringen till den aktuella bestämmelsen i byggnadslagen hänvisade föredragande departementschef till vad som anförts i samband med tillkomsten av bestämmelsen i vattenlagen. Även i vattenlagen finns möjlighet till en prövning från Kungl. Maj:ts sida på det sätt som vi nu tillämpar enligt 136 a §. Bestämmelsen i vattenlagen är alltså en direkt förebild till bestämmelsen i 136 a § tredje stycket byggnadslagen. Jag vill bara göra den allmänna kommentaren att om företagen inte skulle vara beredda på att betala detta i jämförelse med den totala kost
för uttagande av Herr talman! Det är helt riktigt att jag inte har intresserat mig för = avgifter vid den delen av frågan. Det är som sagt den konstitutionella aspekten som produktion av intresserar mig. oljeplattformar Återigen anförde bostadsministern parallellen med vattenlagen och förarbetena till denna. Jag påpekade redan i mitt föregående inlägg att det enligt min mening dock föreligger klara skillnader. I vattenlagen finns gränser angivna — så är såvitt jag känner till inte fallet med avgiftsbeläggningen enligt byggnadslagen. Det framgår också av statsrådets svar att man måste företa en prövning i varje enskilt fall. Här är enligt min uppfattning godtycket för stort. Riksdagen har lämnat för vida ramar för en avgiftsbeläggning av en produktion av detta slag. Jag ifrågasätter således om inte en precisering av hur avgiftsbeläggningen skall få gå till bör ske snarast möjligt.
Herr talman! Det finns inga gränser angivna i vattenlagen för den del av tillståndsgivningen som Kungl. Maj:t skall pröva — där är det alltså en direkt parallellitet till den prövning vi nu gör enligt 136 a§ byggnadslagen. Jag vill också, med anledning av herr Wirténs första inlägg, direkt bestrida att det här skulle vara fråga om en beskattning. Så är icke fallet, vilket väl redan har framgått av vårt fortsatta meningsutbyte. Vi kanske är överens på den punkten?
Herr talman! Vi är överens på den punkten; jag menar bara att i och för sig en avgiftsbeläggning, när den kommer upp i sådan storleksordning, verkar som en beskattning. Därför kom det ordet i min mun i ett tidigare inlägg. Jag är alltså medveten om att det är en avgiftsbeläggning, men i sak verkar den som sagt på samma sätt som en beskattning. Det som åberopas i 136 a § tredje stycket byggnadslagen är ju ändå, herr talman, en synnerligen allmän formulering. Där står att ”Konungen kan föreskriva villkor för tillgodoseende av allmänna intressen”. I en sådan formulering går det naturligtvis att lägga in många betydelser. Även med vetskap om de förlagor som statsrådet här har påvisat tycker jag alltfort att tiden är mogen för riksdagen att precisera vilka regler som skall gälla för en sådan avgiftsbeläggning.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat utrikesministern om han vill medverka till att Sverige blir representerat i den förberedande kommittén inför den internationella kongressen nästa år i Mexico i samband med det internationella kvinnoåret och efter vilka kriterier delegater kommer att utses från Sverige till kongressen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag är självfallet angelägen om att Sverige blir representerat i den konsultativa kommitté som fått i uppdrag att förbereda ett utkast till Världsaktionsplan att föreläggas FN:s internationella kvinnokonferens. Denna konsultativa kommitté skall bestå av representanter från 18 medlemsnationer. De västeuropeiska länderna, USA, Canada, Nya Zeeland och Australien får dela på fyra platser i kommittén. Till en eventuell nordisk plats har Sverige framför allt i nordiska kontakter sökt stöd för en svensk kandidatur. Det har därvid framkommit att de övriga nordiska länderna visar ett stort intresse för den eventuella nordiska platsen. Under förutsättning att Norden erhåller en plats i kommittén skall Sverige fortsätta dessa kontakter för att söka nå en lösning i frågan. Vad beträffar kriterier för att utse delegater till FN:s kvinnokonferens antog FN:s ekonomiska och sociala råd i våras en resolution som manar medlemsregeringarna att söka uppnå en rättvis fördelning mellan män och kvinnor i sina delegationer till konferensen. Detta kommer vi att ta fasta på. Regeringen strävar också efter att till delegationen knyta personer som har en djup förtrogenhet med jämställdhetsfrågorna i det svenska samhället.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Några meningsskiljaktigheter mellan oss finns inte. Det är bara ett begränsat antal personer — 18 stycken — som skall ingå i den förberedande kommittén inför den internationella kongressen i Mexico i samband med internationella kvinnoåret, Om vi får en gemensam representant för Norden, torde man väl kunna anse Finland representerat i kvinnoarbetet genom fru Sipilä. Jag tror att Sverige rent sakligt har en hel del att ge i detta sammanhang. Det är därför nödvändigt att vi för fram ett namn och inte bara begär en plats för Sverige i kommittén. Beträffande representationen till kongressen har jag två synpunkter. Den ena sammanfaller helt med fru Sigurdsens uppfattning, nämligen att det bör ingå både män och kvinnor i representationen. Det vore rätt meningslöst om det vid kongressen bara var kvinnor som diskuterade kvinnans ställning. En sådan isolering skulle förringa värdet av de resultat som kongressen kan komma fram till. Vidare anser jag att det vore mycket lämpligt om vårt största kvinnoförbund, Centerns kvinnoförbund, finge bli representerat vid kongressen. Centerns kvinnoförbund har verkligen lyckats med sin uppgift att aktivera kvinnor i samhällsarbetet. Vi är 22 centerkvinnor här i riksdagen, och vårt parti har den högsta procentuella andelen kvinnor bland riksdagspartierna. Det finns således där både erfarenhet och kunskap inte minst om jämställdhetsarbetet som skulle kunna vara värdefulla vid en kongress som denna.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig vad som är anledningen till att så få folkrörelseorganisationer beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på SIA-förslaget och om jag har för avsikt att utvidga kretsen av remissinstanser till att omfatta ytterligare organisationer. Som jag i flera andra sammanhang sagt är det glädjande att notera den stora aktivitet som pågår runt om i landet för att diskutera SIA:s förslag. De organisationer som beretts tillfälle avge yttrande över förslaget representerar medlemmar vilka är direkt berörda av det dagliga arbetet i skolan. Att inte andra organisationer fått förslaget på formell remiss bör självfallet inte hindra dem från att inkomma med synpunkter. Också sådana synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta beredningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som är positivt. Tilläggas kan väl bara, att det är angeläget att den informationen också når ut. Fru statsrådet säger att ingenting hindrar att också andra organisationer framför synpunkter. Jag tror att det hade varit bra om hon hade uttryckt det litet klarare — inte bara här i kammaren. Den utredning som vi har om skolans arbetsmiljö har mycket diskuterats, och det har tidigare ställts frågor här om anledningen till att den eller de organisationerna och institutionerna finns med eller inte finns med bland remissinstanserna. Utredningen poängterar starkt samarbetet mellan hemmen, skolan och samhället i övrigt, och då inkluderar man också organisationslivet. Den fråga som jag har riktat till statsrådet angående folkrörelseorganisationernas möjligheter att vara med vid re misserna kanske kunde anses överflödig, men jag menar att det finns speciella problem för de frivilliga och ideella organisationerna. De har större svårigheter att klara den nya situation som SIA inbjuder till, nämligen att gå in i skolan och medverka till ett meningsfullt innehåll där. De problem som man kan peka på är bl.a. följande. Hur skall organisationerna kunna klara de dubbla aktiviteter som det blir fråga om utan att splittra sina krafter till skada för hela sin organisation? Kan det inte uppstå en orättvis konkurrens om någon eller några organisationer favoriseras i samarbetet — inte på formell grund men genom att konstruktionen av samarbetet blir sådan att endast de professionella och ekonomiskt starka organisationerna orkar och kan hänga med? Vi vet ju att de traditionella, frivilliga folkrörelsegrupperna i regel endast har frivilliga ledarkrafter att förlita sig på. Jag befarar alltså, herr talman, att de ekonomiskt starka organisationerna kommer att gynnas. Härigenom skulle man också missa det som SIA säger sig vara ute efter, nämligen att så att säga få hela ”samhället” in i skolan. Ytterligare en sak: Lokalfrågan kan på sina håll bli knepig. Då uppkommer frågan hur näraliggande lokaler som organisationerna förfogar över skall kunna utnyttjas. Jag tror att vi är helt överens om att organisationerna bör garanteras samma arbetsmöjligheter. Då blir frågan: Kommer organisationernas och föreningarnas allmänna verksamhet i kläm när de skall ägna tid och kraft åt denna aktivitet på skoltid. Jag menar att det är angeläget att vi utifrån statsrådets svar i dag informerar de här organisationerna om att de kan, och bör, vara med och göra sin stämma hörd — det må sedan gälla samfunden, nykterhetsrörelsen, scoutrörelsen, idrotten eller andra som borde vara med och säga hur de ser på dessa frågor.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att trots planerad minskad intagning hålla den nuvarande organisationen vid lärarhögskolorna intakt. Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1975/76 framlagt förslag om dimensionering av lärarutbildningen. Överstyrelsen har därvid även framlagt förslag om organisationen vid nu befintliga lärarhögskolor. Dessa frågor kommer att behandlas i 1975 års budgetproposition.

Herr talman! Bakgrunden till frågan är den planerade kraftiga ned Torsdagen den skärningen av lärarutbildningen. Den kommer successivt att slå igenom 21 november 1974 vid lärarhögskolorna. En följd härav blir att en betydande utbildningskapacitet kan sägas bli friställd. Då finns anledning att överväga vad Ang. förslag om som skall göras. utbildningsvägar i Det finns på lärarhögskolorna en samlad kunskap och erfarenhet samt — anslutning till en utbildningsvolym som troligen med fördel kan användas även till — gymnasieskolans annat än den traditionella utbildningen. Olika utredningar har också pekat — vårdlinje på detta. Även lärarorganisationerna har gjort sina påpekanden. Men en förändrad användning av lärarhögskolornas resurser kräver omsorgsfulla överväganden, då det kan bli fråga om både nya utbildningsområden och förändring av lärarhögskolornas organisation. Det är med dessa utgångspunkter en fördel om man tidigt gör övervägandena och så småningom får fram en plan. Nu fattar jag statsrådets svar som utomordentligt positivt; jag förstår att man redan är i gång med det här arbetet. Jag vill då uttala ett tack till statsrådet för svaret. Jag uppfattar det så att vi har möjligheter att nästa år i samband med prövningen av budgeten framföra våra synpunkter på de förslag som då läggs fram.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet om när han avser framlägga förslag om utbildningsvägar i anslutning till gymnasieskolans vårdlinje, grenen barnaoch ungdomsvård, och vilka förslag som kan förväntas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. En stor del av de ungdomar som går igenom gymnasieskolans vårdlinje, grenen barnaoch ungdomsvård, har sin yrkesinriktning mot förskolan eller fritidsverksamhet bland barn. Utbildning av personal inom detta område utreds nu av barnstugeutredningen, och förslag från utredningen kan väntas under 1975. Barnstugeutredningen och jämställdhetsdelegationen har vidare aktualiserat behovet av ökad kapacitet av utbildning av förskoleoch fritidshemspersonal genom utökning av den reguljära utbildningen men även genom att söka andra utbildningsinsatser. Jag avser att ta upp frågan om utbildningsvägar i anslutning till gym 23 nasieskolans vårdlinje, grenen barnaoch ungdomsvård, så snart som utredningsoch beredningsarbetet har avslutats.

Her talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag måste nog säga att jag inte är speciellt tillfredsställd med det. Jag vill erinra om att vårdlinjen inom vår gymnasieskola är en mycket eftersökt linje. Vårterminen 1973 lämnade de första eleverna vårdlinjen med avgångsbetyg. I samband med detta inrättades en avkortad utbildning till sjuksköterskor på tre terminer för elever som gått igenom grenarna sjukoch hälsovård, åldringsvård och psykiatrisk vård. Enligt uppgift hävdar sig dessa elever mycket väl i sin utbildning. Vårdlinjen synes ge god grund för fortsatt utbildning. I maj förra året ställde jag en enkel fråga till dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson om utbildningsvägar för elever som genomgått grenen barnaoch ungdomsvård. Han hänvisade då till utredningar. Det var vid den tidpunkten ungefär en månad kvar till dess att de första eleverna skulle lämna vårdlinjen med avgångsbetyg. Nu har det gått ett och ett halvt år sedan dess, och det svar jag får i dag från statsrådet är fortfarande hänvisning till pågående utredningar. Jag vill erinra om att utbildningsutskottet i oktober förra året uttalade: ”Enligt uppgift från skolöverstyrelsen är kravet på möjlighet till adekvat fortsatt utbildning stort. —-—- Enligt utskottets mening är det angeläget att skolöverstyrelsen — i avvaktan på statsmakternas beslut i anledning av förslag från U 68, BU och kompetenskommittén och dessa besluts ikraftträdande — övergångsvis söker lösa frågan om en på detta sätt samordnad utbildning för elever som avslutat eller under de närmaste åren kommer att avsluta utbildning på vårdlinjens gren för barnaoch ungdomsvård.” Utskottet hemställde att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört, och det beslutade riksdagen göra. Många ungdomar är i dag väldigt besvikna när man diskuterar dessa frågor. Den som sysslar med detta på landstingsplanet möter elever som ännu ett och ett halvt år efter avslutad utbildning frågar: Vilka nya utbildningsvägar står öppna för oss? Ofta har de dåligt betalda arbeten och vill skaffa sig fortsatt utbildning inom sitt ämnesområde. Då är det närmast genant att säga: Det är föremål för utredning, och förslag kan möjligen väntas om ytterligare ett eller annat år. Jag vill erinra statsrådet om att skolöverstyrelsen i somras har upprättat timoch kursplaner för utbildning till fritidspedagog, en speciallinje inom gymnasieskolan. Efter det skulle dessa elever kunna utbildas till socialpedagoger. Varför har här icke lagts några förslag? Jag måste säga att en bättre tidsmässig samordning av utbildningsreformerna har man anledning att kräva av utbildningsdepartementet. § 14 Ang. betygsättningen inom sjuksköterskeutbildningen Nr 126 Ö K . Torsdagen den Fru statsrådet HJELM-WALLEN erhöll ordet för att besvara herr Ro 21 november 1974 manus” i kammarens protokoll för den 15 november intagna fråga, = nr 354, till herr utbildningsministern, och anförde: Ang. betygsättning Herr talman! Herr Romanus har frågat chefen för utbildningsdepar = en inom sjukskötertementet om han avser att vidta några åtgärder beträffande betygsätt — skeutbildningen ningen inom sjuksköterskeutbildningen för att minska inslaget av godtycke och för att motverka en negativ inverkan från betygssystemet på undervisningssituationen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Betygsättningen inom vissa utbildningsvägar har diskuterats livligt under senare tid. Särskilt har invändningar riktats mot graderade betyg på sådana utbildningsmoment som direkt förbereder den kommande praktiska yrkesutövningen. Jag har förståelse för de synpunkter som framkommit i debatten. Jag har i andra sammanhang uttryckt den meningen att betygen i framtiden bör spela en mindre avgörande roll. Detta gäller även nuvarande former för betygsättning inom sjuksköterskeutbildning. En svårighet är emellertid att förändringar av betygssystemet inom en utbildningsväg, t.ex. sjuksköterskeutbildningen, inte kan ses som ett isolerat problem. Vi överväger för närvarande ett mer samlat grepp på denna fråga.

Herr talman! Fostran till samarbete och självständigt tänkande är väsentliga mål för den nya skolan, som bör gälla inom alla utbildningsområden. Då är det naturligt att inslag som försvårar samarbete, som kan uppamma inställsamhet och hämma elevernas självständiga tänkande bör tas bort. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att de s.k. praktikbetygen inom sjuksköterskeutbildningen har utsatts för hård kritik. Dessa betyg, som i dag har stor betydelse för bl.a. elevernas möjligheter till vidareutbildning, uppfattas av eleverna som en faktor som försvårar samarbete ute på avdelningarna. De leder till en överdriven konkurrensinställning mellan eleverna. På grund av undervisningssituationen sägs de också få den effekten att eleverna alltför mycket anpassar sitt arbete efter avdelningsföreståndarnas personliga tyckanden. Dessutom tillkommer en annan — urgammal — synpunkt på betygen som mycket starkt brukar hävdas av den som får betyg, nämligen att de skall vara rättvisa. Det är lätt att förstå att praktikbetygen har kritiserats för godtycklighet. Det är ju närmast ofrånkomligt när man skall sätta betyg enligt en sjugradig skala på praktikarbete under åtta till tio veckor —- ett arbete som kanske inte heller omfattar alla dagar i veckan. I och för sig kan det finnas större möjligheter att sätta rättvisa betyg i de teoretiska ämnena. Men man får heller inte välja ett system där teoretisk begåvning kommer att väga alltför tungt i förhållande till prak 25 tisk lämplighet för yrket. Det är knappast någon överdrift att påstå att alla berörda grupper är missnöjda med det nuvarande betygssystemet, både elever, lärare och de yrkesverksamma sjuksköterskornas organisation. Meningarna om vad man skall ha i stället är kanske inte fullt lika entydiga. Elevförbundet vill ha en tvågradig skala — godkänd eller inte godkänd — i alla ämnen. Sjuksköterskeföreningen är i varje fall i dag inte beredd att gå lika långt, men tycks vara inställd på en minskad gradering, kanske tre nivåer, väl godkänd, godkänd och icke godkänd. Man anser också att en ökad tyngd skall läggas vid yrkeserfarenhet vid meritering för t.ex. vidareutbildning. Det är naturligtvis angeläget att ta hänsyn till synpunkter från både elever och sjuksköterskor. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det framgår — tycker jag — att statsrådet i stor utsträckning delar de åsikter i principfrågan som jag har gett uttryck för. Missnöjet med det nuvarande systemet är starkt och befogat. Något bör därför ske snabbt, även om det inte kan bli en definitiv reform. Jag är medveten om att en samordning med andra utbildningsvägar måste ske. Men det är ändå angeläget att de grupper som nu protesterar får besked. Vidare säger statsrådet att betygen inte skall ha en så avgörande roll. Då vill jag fråga: Vill statsrådet medverka till att den nuvarande intagningen till vidareutbildning för sjuksköterskor ersätts med ett kösystem, enligt principen att alla grundutbildade sjuksköterskor skall ha rätt till vidareutbildning?
Herr talman! Som framgick av mitt svar är jag medveten om att den nuvarande betygsättningen inom sjuksköterskeutbildningen upplevs som otillfredsställande av stora elevgrupper. Jag har också vid flera sammanträffanden med elever i denna utbildning fått del av deras argument och känner dem väl. Skolöverstyrelsen har vidare i en skrivelse till departementet påpekat att en översyn kan vara behövlig. Därför är vi inte overksamma inom departementet, utan vi är i full färd med att arbeta med denna fråga. Jag kan dock inte i dag säga när det kan komma ut någonting av det arbetet eller vad som kan komma ut av det. Samma svar gäller egentligen frågan om kösystemet. Det bör ju innefattas i samma Översyn.
Herr talman! Jag förstår att inte statsrådet Hjelm-Wallén kan säga någonting i detalj om hur ett framtida betygssystem skall vara utformat. Jag förstår att detsamma gäller intagningen till vidareutbildning. Om man nu har sagt att betygen skall spela en mindre avgörande Nr 126 roll och man vidare sagt att man har förståelse för synpunkter som fram Torsdagen den förts, så år det visserligen sympatiskt, men det borde ändå vara möjligt 21 november 1974 att visa något mer av en viljeinriktning om vad man tänker sig. Jag = frågade nu om statsrådet kan säga om det snabbt kommer att bli ett — Ang. betygsättningmindre detaljerat betygssystem, alltså ett färre antal grader. Jag förstår — en inom sjuksköteratt det i dag inte är möjligt att ge besked om det skall vara två eller — skeutbildningen tre grader, men det borde ändå vara möjligt att ge besked om att det skall bli på den nivån. När det sedan gäller intagningen för vidareutbildning är det givet att ett kösystem kan utformas på ett antal olika sätt. Men om man godkänner principen att alla som har grundutbildning också skall komma i fråga för vidareutbildning — och det antar jag statsrådet gör — borde det inte vara svårt att bekänna sig till att det i huvudsak skall ske enligt ett kösystem. Att ni inte är overksamma inom utbildningsdepartementet är visserligen glädjande, men trots allt lugnar nog inte det påpekandet de upprörda känslorna.
Herr talman! Beträffande vidareutbildningen har statsmakterna inte beslutat om någon princip som säger att alla som fått grundutbildning också skall ha vidareutbildning. Tvärtom har riksdagen sagt att ungefär 70 procent av dem som fått grundutbildning också skall ha vidareutbildning. Om alla skall ha vidareutbildning får riksdagen fatta ett nytt beslut i frågan. Sättet att få betygen att spela en mindre avgörande roll är, ganska naturligt, att ha färre skalsteg. Det faller av sig självt.
Herr talman! Det område där betygen i dag spelar en stor roll är just vid intagning till vidareutbildning. Om man inte vill att betygen skall spela så stor roll där räcker det inte med att man reducerar antalet steg, även om det i och för sig kan verka i rätt riktning, utan då måste man också göra någonting åt formerna för intagningen till vidareutbildningen. Låter man betygen spela en mindre roll blir det något annat som måste få större betydelse. Det måste bli någon form av arbetslivserfarenhet, eller någonting liknande som mäts i form av tidsenheter. Då blir det ett kösystem. Kan inte statsrådet gå med på att det bör vara ett kösystem för intagningen? Jag frågar inte efter riksdagens beslut utan efter statsrådets mening. Bör man inte komma därhän att var och en som gått igenom grundutbildningen också skall ha rätt och möjlighet att få vidareutbildning?

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har i en interpellation frågat om jag är beredd att medverka till ett omedelbart hävande av vilandetandläkare upphävs. Herr Ringaby har i en annan interpellation frågat om jag är beredd att medverka ill ett omedelbart hävande av vilandeförklaringen för ansökningar om inträde i tandvårdsförsäkringen och till vissa andra ändringar i reglerna för tandvårdsförsäkringen. Vidare har herr Olsson i Edane i en interpellation frågat mig om vilka fortsatta åtgärder som enligt min mening krävs för att folktandvården skall kunna infria sitt vårdansvar i enlighet med den av statsmakterna beslutade tandvårdsreformen. Slutligen har fru Frenkel och herr Torwald frågat mig om jag vill medverka till att tandteknikerna snabbare får betalt för arbeten som de utfört. Jag besvarar dessa interpellationer och enkla frågor i ett sammanhang. När statsmakterna beslutade om den allmänna tandvårdsförsäkringen lades samtidigt fast ett program för en omfattande utbyggnad av landstidens folktandvård. Den regelbundna, organiserade tandvården inom folktandvården skall byggas ut till att omfatta samtliga barn och ungdomar i åldrarna t.o.m. 19 år. För barnen och ungdomarna fick landstingen som huvudmän för folktandvården ett lagfäst vårdansvar. Också folktandvårdens vuxentandvård skall enligt programmet byggas ut för att på sikt omfatta 30-35 procent av den totala vuxentandvården i landet. I statsmakternas beslut förutsattes att hela nettotillskottet av tandläkare skall tillföras folktandvården. Antalet privatpraktiserande tandläkare skall således inte öka. För att säkerställa denna utbyggnad av folktandvården infördes i lagstiftningen vissa etableringsregler för nya privatpraktiserande tandläkare. Den 6 juni i år beslöt riksförsäkringsverket efter framställningar från socialstyrelsen och Landstingsförbundet att mot bakgrund av tandläkarsituationen inom folktandvården tillämpa dessa etableringsregler. Anledningen härtill var en pågående överströmning av tandläkare från folktandvården till privattandvården. Undersökningar visade att ca 200 tandläkare slutat i folktandvården sedan tandvårdsförsäkringen beslutats av riksdagen. Fram till den 1 juni 1974 hade drygt 400 tandläkare anmält till försäkringskassorna att de skulle börja i enskild tandvård. Under våren 1974 fanns samtidigt 424 obesatta tandläkartjänster inom folktandvården, därav en stor del i glesbygdsområdena. I stället för att folktandvården = Nr 126 tillförts ett nettotillskott hade arbetsvolymen i folktandvården minskat. Torsdagen den Därigenom skulle barntandvården äventyras. Verket föreskrev därför 21 november 1974 med stöd av de i lagen givna bestämmelserna om etableringskontroll I att anmälan till allmän försäkringskassa från tandläkare som avser att — Om upphävande av börja verksamhet i enskild tandvård tills vidare skall vilandeförklaras. — etableringsstoppet Verket förklarade sig dock berett att om särskilda omständigheter undan = för tandläkare, tagsvis föreligger pröva frågan om dispens. Riksförsäkringsverkets beslut — m.m. gäller till årets slut. I den till riksförsäkringsverket knutna tandvårdsdelegationen, där bl.a. socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges tandläkarförbund är representerade, följer man kontinuerligt utvecklingen av tandläkarsituationen inom folktandvården respektive privatpraktikersektorn. Erfarenheterna har visat att det finns behov av en kontroll över utvecklingen också i fortsättningen. Detta är man överens om i tandvårdsdelegationen, och även Tandläkarförbundets representanter i delegationen anser således att någon form av reglerad etablering är nödvändig. Inom delegationens ram undersöker man nu möjligheterna att finna nya regler som kan avlösa systemet med vilandeförklaringar vid årsskiftet. Utgångspunkten för detta arbete är att volymen privattandläkarvård skall hållas på oförändrad nivå för att det därigenom skall ges garantier för att nettotillskottet av nya tandläkare går till folktandvården. Samtidigt övervägs inom tandvårdsdelegationen särskilda regler för att fördela tandläkarresurserna inom folktandvården på ett lämpligt sätt. Målsättningen är att åstadkomma en jämnare fördelning av de totala tandvårdsresurserna i olika delar av landet. Som svar till herr Olsson i Edane vill jag framhålla att de sålunda planerade åtgärderna syftar till att folktandvården skall kunna infria sitt vårdansvar i första hand för barnen i enlighet med den av statsmakterna beslutade tandvårdsreformen. Med vad jag nu har sagt har jag besvarat interpellationerna såvitt gäller folktandvården och etableringen av privatpraktiker inom tandvårdsförsäkringen. Det är här intressant att notera, att dessa frågeställningar i interpellationerna har tagits upp från motsatta utgångspunkter, av å ena sidan herr Olsson i Edane, som vill slå vakt om folktandvården, och å andra sidan herr Andersson i Örebro och herr Ringaby, som tycks bedöma frågan ensidigt med hänsyn till privattandläkarnas intressen. Herr Ringaby har i sin interpellation också ifrågasatt den regel som innebär en högre ersättning från försäkringen när behandlingen kostar över 1 000 kronor. Han ifrågasätter dessutom de nuvarande reglerna om att barntandvård skall lämnas av folktandvården och där vara avgiftsfri. I dessa frågor vill jag hänvisa till att riksdagen beslutat om reglerna i tandvårdsförsäkringen och om barntandvården så sent som i fjol. Det finns enligt min mening inte anledning att nu ompröva dessa regler. Herr Ringabys interpellation är ett uttryck för hur man på en del håll på olika sätt försöker misstänkliggöra tandvårdsreformen. Man tycks plötsligt ha upptäckt att tandvårdsreformen utlöst ett vårdbehov hos 29 många som tidigare inte haft råd att gå till tandläkaren. Jag vill för min del framhålla att just detta var meningen med tandvårdsförsäkringen. Att ett uppdämt vårdbehov skulle komma fram efter tandvårdsförsäkringens genomförande och att tandvårdsresurserna särskilt under en övergångstid skulle bli hårt belastade var helt klart när tandvårdsreformen beslutades. Jag upplever det för min del som positivt att vårdbehoven och inte betalningsförmågan numera genom tandvårdsförsäkringen bestämmer efterfrågan på tandvård. Man får inte heller glömma bort att tandvårdsreformen i hög grad är inriktad på bättre förebyggande vård och att vi inte minst därför enligt min mening måste slå vakt om det beslutade utbyggnadsprogrammet för barntandvården. Från dem som i likhet med herr Ringaby försöker angripa tandvårdsförsäkringen hör man aldrig talas om alla de människor som tack vare tandvårdsförsäkringen nu kan få sina tänder omskötta. Enligt vad jag inhämtat från riksförsäkringsverket har ca 2,5 miljoner vuxna försäkrade redan fått en slutförd tandvårdsbehandling under det år försäkringen hittills varit i kraft, dvs. tiden oktober 1973-september 1974. Härtill kommer att ca 1,1 miljoner barn beräknas ha fått fullständig tandbehandling 1974 inom ramen för den avgiftsfria barntandvården i folktandvården. Dessa siffror talar för sig själva och visar vilken betydelsefull social reform tandvårdsförsäkringen är. De enkla frågor som ställts av fru Frenkel och herr Torwald gäller om betalningen för tandteknikerarbeten kan ske snabbare. De nuvarande reglerna innebär i korthet att tandteknikerna får betalt från försäkringskassan sedan patienten färdigbehandlats och samtidigt som tandvårdsersättningen utbetalas till tandläkaren för hans arbete. Dessa regler tillkom efter önskemål från Sveriges tandteknikers riksförbund vid remissbehandlingen av utredningsförslaget om tandvårdsförsäkringen. Riksförsäkringsverket har sedermera medgett att tandteknikern efter ansökan kan få i princip 40 procent av en månadsfakturering i förskott. En undersökning som gjorts i samarbete med Sveriges tandteknikers riksförbund har visat att de tandtekniska laboratorierna genomsnittligt fått vänta tio dagar längre på betalning 1974 än 1972. Förlängningen kompenseras av förskotten. Det sagda gäller alltså tandteknikerna som kollektiv. I individuella fall kan väntetiderna ibland bli betydande. Riksförsäkringsverket avser nu att medge en utsträckning av tiden för sammanhängande behandlingsperiod och överväger i samband därmed en ändrad utbetalningsrutin för tandtekniker. Dessa nya utbetalningsregler för tandtekniker innebär att teknikerns räkning efter attest av tandläkaren skall skickas till försäkringskassan för betalning samtidigt med tandläkarens månadsräkning. Detta sker så snart teknikerarbetet blivit slutfört och godkänt av tandläkaren oberoende av om patienten blivit färdigbehandlad av tandläkaren. Det blir på detta sätt möjligt att betala tandteknikerna snabbare än tidigare varit fallet.

Nr 126 Herr talman! Jag måste först säga att jag blev litet förvånad över stats Torsdagen den rådets underliga tolkning av min interpellation, när statsrådet kan säga — 21 november 1974 i svaret att jag tycks ha bedömt frågan ensidigt med hänsyn till pris — vattandläkarnas intressen. Vad har jag då frågat om? Om upphävande av Bakgrunden och orsaken till min interpellation var riksförsäkringsver = etableringsstoppet kets beslut den 6 juni att ansökningar om att bli uppförd på försäkrings — för tandläkare, kassans förteckning över till tandvårdsförsäkringen anslutna tandläkare = m.m. skulle vila till årets slut. Jag är fullt medveten om att beslutet togs mot bakgrund av vakansläget inom folktandvården. Omfattningen av vakanserna och orsakerna härtill är emellertid inte entydiga. I praktiken innebär beslutet ett etableringsstopp, och detta för till följd att om en tandläkare blir långvarigt sjuk eller avlider måste praktiken läggas ned, med de konsekvenser detta får för patienterna i form av mindre valfrihet och sämre möjligheter att över huvud taget erhålla tandvård. De är uppenbara och tämligen ensidiga, vilket även framgått av en debatt som förts i tidningen Expressen. Detta var alltså bakgrunden. Jag blev inte så litet förvånad av att statsrådet kunnat läsa ut av min interpellation att jag har satt privattandläkarnas intressen i första hand, före folktandvårdens. Jag har satt varken privattandläkarnas eller folktandvårdens intressen i första hand när jag har tagit upp den här frågan; jag har velat företräda patienternas intresse genom att framställa interpellationen. Statsrådet måste alldeles tydligt ha läst mellan raderna i min interpellation. Själv kan jag inte tolka den så att jag skulle företräda någon av de båda berörda parternas — privattandläkarnas eller folktandvårdens — intressen. Det är väl också helt klarlagt att man inte ökar patienternas möjligheter att få tandvård genom riksförsäkringsverkets beslut att inte medge några tandläkare att överta nedlagda tandläkarpraktiker. Volymen ökar inte genom det beslutet, och det skulle vara intressant att höra statsrådets uppfattning i den frågan. Anser verkligen statsrådet att vårdvolymen ökar genom det här ensidiga beslutet? Statsrådet måste väl trots allt hålla med om att de konsekvenser som riksförsäkringsverkets vilandebeslut har inneburit för patienterna är om inte direkt förödande så ändå besvärliga. Låt mig ta ett exempel som visar vad beslutet kan innebära. Om en tandläkare blir långvarigt sjuk kan han inte få en vikarie som tar hand om praktiken. Han kan då göra på två sätt. Det första alternativet är att lägga ned praktiken och göra en förlust på ca 100 000 kronor. Då förlorar dessutom landet en liten bit av sin ekonomiska mosaik, och ca 3,5 årsarbeten försvinner. Det andra alternativet är att försöka klara de fasta kostnaderna och permittera personalen. I båda fallen blir ca 1 200 patienter utan regelbunden tandvård och det personliga vårdansvar som tandläkaren kan ta för dem. Vissa av de patienter som blir utan vård är i 50-årsåldern. De har fått sin skoltandvård på 1930-talet, och det innebär stora problem för dem att nu bli utan vård. Det har framgått av en mängd tidningsartiklar 31 att det har varit mycket svårt för dem att få komma till en tandläkare. Statsrådet måste väl hålla med om att det knappast är försvarbart — ens om beslutet bygger på omtanke om folktandvården — att på grund av det här vilandebeslutet låta moderna tandläkarpraktiker, med de investeringar som gjorts där som är helt användbara för tandvårdsbehandlingar, stå tomma. Jag har tidigare sagt att volymen av tandbehandlingar inte blir större genom det här etableringsstoppet. Min framställning i interpellationen har grundat sig på de bedömningar jag gjort. Jag har den största förståelse för att folktandvården skall byggas ut, men jag tycker att det är slöseri med kapital och utrustning när man inte har kunnat besätta de tandläkarpraktiker som på grund av tandläkares pensionering, sjukdom eller dödsfall måste stängas. Det är slöseri med resurser, som självfallet går lika bra att använda som de resurser vi bygger upp inom folktandvården. Man var väl på det klara med att tandvårdsförsäkringens ikraftträdande skuile innebära en väldig påfrestning för både folktandvården och de privata tandläkarna. Bakgrunden till köerna är välbekant. Folk som av kostnadsskäl inte varit hos tandläkaren på 10 — 20 år har funnit att tandvården nu är en överkomlig utgift för dem. Den här gruppen domineras av äldre personer, och många av dem har synnerligen dålig tandstatus eller bristfälliga proteser. En annan och större grupp är alla de som har skött sina tänder ordentligt men ändå behöver ett större arbete utfört. De har helt naturligt skjutit de dyra behandlingarna framför sig i avvaktan på reformen och vill nu så snart som möjligt få plats i tandläkarstolen. Följden har blivit att tandläkarna måste prioritera också bland sina patienter sedan många år och ge de mest brådskande fallen förtur. Resten får finna sig i att vänta. Jag tycker, herr statsråd, att vi skall slå fast att det inte skall finnas något motsatsförhållande mellan det privata tandläkeriet och folktandvården. Jag har själv arbetat inom mitt landstings sjukvård och har självfallet stort intresse för att folktandvården får tillräckliga resurser. Men arbetsinsatserna från de privatpraktiserande och inom folktandvården måste ju gå hand i hand och är lika betydelsefulla för att ge människorna i vårt samhälle en hygglig tandvård. Nu säger statsrådet i sitt svar till mig att tandvårdsdelegationen, där socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges tandläkarförbund är representerade, undersöker möjligheterna att finna nya regler som kan avlösa systemet med vilandeförklaringar vid årsskiftet. Ja, jag tycker att det är bra om man kan finna ett system som är grundat på förutsättningen att volymen inom privattandläkarvården skall vara oförändrad. Jag hoppas att det då skall bli möjligt att återigen ta i bruk de tandläkarpraktiker som nu står tomma. Jag kan nämna ett fall från min hemstad, där det har blivit uppenbara problem på grund av att en tandläkare till följd av sjukdom inte kan utnyttja sin praktik och inte heller kan bli av med sin lägenhet och därtill hörande praktik. Det är självfallet bekymmersamt i första hand för tandläkaren, eftersom han inte kan lösgöra sig från praktiken, men — Nr 126 samtidigt för hans patienter. Torsdagen den Jag vill understryka att tandvårdsreformens genomförande var en bra 21 november 1974 åtgärd. De problem som vi haft och har kommer såvitt jag kan förstå = så småningom att kunna bemästras. I England hade man i stort sett Om upphävande av sammma problem att brottas med i samband med genomförandet av = etableringsstoppet sin tandvårdsreform. Vilandebeslutet har dock ställt till en rad besvärför tandläkare, ligheter, som jag får hoppas kommer att försvinna vid årsskiftet. Stats — m.m. rådet har inte uttalat någon personlig uppfattning i frågan, och det vore därför av intresse att höra om statsrådet vill medverka till att vilandebeslutet blir undanröjt, så att man åter kan ta sådana tandläkarpraktiker som på grund av sjukdom, dödsfall etc. står tomma i bruk. Jag skall till slut något kommentera vad statsrådet sade om den förebyggande tandvården. Denna är ju utomordentligt viktig. Det är väl trots allt bättre att försöka förebygga uppkomsten av hål i tänderna än att bara vänta till dess att de måste lagas. Det är angeläget att i större utsträckning än hittills utnyttja tandvårdshygienisternas kunnande i den förebyggande vården, kanske framför allt inom barntandvården. Utbildningen av tandhygienister är inte precis överdimensionerad i vårt land. Det framgår också av vetenskapliga utredningar och undersökningar att tandhygienisternas insatser i rent profylaktiskt syfte har enormt stor betydelse. Jag vill därför till slut fråga statsrådet om man kan förvänta att genom initiativ från statsrådet utbildningsvolymen vad gäller tandvårdshygienister kommer att öka. I min hemstad Örebro utbildas årligen 10 tandvårdshygienister och i Malmö 16. Denna utbildningsvolym, totalt 26 tandhygienister per år, är såvitt man kan bedöma det inom både folktandvården och privattandvården otillräcklig. Jag har därför velat ställa frågan direkt till statsrådet. Jag är medveten om att det finns en kurs för tandsköterskor, den s.k. 50-kronorskursen, varigenom dessa får sådana kunskaper att de kan ge viss information om tandhygien. Tandhygienisterna är dock så pass viktiga att en ökning av utbildningsvolymen vad gäller dessa är nödvändig. Jag tackar för svaret på min interpellation.

Herr talman! Även jag vill gärna tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag vill starkt betona att det här är en mycket allvarlig fråga som måste diskuteras seriöst, och därför skall jag inte särskilt mycket beröra de polemiska inslagen i statsrådets svar. Vi skall vara på det klara med en sak: i och med att tandvårdsförsäkringen trädde i full kraft den 1 januari 1974 uppstod ett väntat tryck på tandvården, därför att ett stort antal vuxna med ett ackumulerat vårdbehov plötsligt började söka efter tandvård. Självklart har det skapat köer, främst hos de privata tandläkarna men även hos folktandvården, och självklart har barnens tandvård kommit i kläm. Denna utveckling har som sagt varit förutsedd. Att tjänstetandläkarna i ökad utsträckning 33 sökt sig över till den privata sektorn för att möta trycket från de vuxna är också naturligt. Men lika självklart är att denna negativa effekt av tandvårdsförsäkringen blivit större än vad den behövt bli på grund av en felaktig konstruktion av försäkringen. Det lönar sig föga nu, herr statsråd, att påminna om vad vi moderater sade när försäkringen togs år 1973. Bättre är att omedelbart försöka rätta till bristerna i systemet. En av de mest primära förutsättningarna för att de väntade negativa effekterna skulle bli så små som möjligt var att försäkringen skulle göras administrativt enkel, att den skulle vara allomfattande och att den skulle bygga på förtroende och samverkan mellan den privata sektorn och folktandvården. Då först kan man räkna med en maximal tandvårdsproduktion. I stället bjöds tandläkarna till försäkringen med armbågen, hot om straffåtgärder utfärdades, och ett krångel, som inte är av denna världen, tillskapades. Sedan kan man undra varför försäkringen inte klaffar som den skall. Jag skall återkomma till krånglet senare. Som kronan på verket genomför sedan riksförsäkringsverket, efter hörande av socialstyrelsen och mot den moderata representantens protester, nära nog ett idiotstopp för all etablering av tandläkare som privatpraktiker fram till den 31 december 1974. Därmed har skevheterna blivit definitivt fastlåsta. Etableringsstoppet kom på svenska flaggans dag, den 6 juni, men eftersom sjukkassorna måste ligga på varje ansökan om inträde i försäkringen i en månad skall etableringsstoppet gälla från den 6 maj till årets slut med undantag av ett fåtal dispenser. Enligt propositionen 45 år 1973 skulle etableringsstoppet vid behov genomföras regionvis, men nu har riksförsäkringsverket alltså beslutat om etableringsstopp över hela landet på en gång, oavsett hur situationen är i de olika länen. Följderna av detta etableringsstopp — eller denna vilandeförklaring av ansökan om inträde i tandvårdsförsäkringen, som det heter på byråkratspråk — har blivit synnerligen hårda och orättvisa. En 70-årig tandläkare i Örebro ville sluta och gå i pension. Ingen fick överta hans praktik. Han tvingades fortsätta därför att han inte ville lämna sina patienter i sticket. En annan 70-åring som inte kunde fortsätta på grund av dålig syn fick inte heller någon efterträdare, varför han måste köra ut hela utrustning, röntgenapparat m.m. på soptippen. I ett annat län, med fullt utbyggd folktandvård, slutade en äldre tandläkare, och två nyexaminerade — ett äkta par — anmälde sig. Den ena sökte till folktandvården och fick arbete, den andra ville överta den lediga praktiken men vägrades inträde i försäkringen. Han fick i stället söka till folktandvården i ett annat län, och där gick det givetvis att få arbete. I ytterligare: ett län med fullt utbyggd folktandvård avled en privatpraktiker på en ort där folktandvården inte skulle etablera sig. En tjänstetandläkare anmälde sig att överta privatpraktiken, och folktandvårdens chef tillstyrkte detta, men ansökan avslogs. En ung privatpraktiker avled, endast 33 år gammal, och änkan kunde inte sälja praktiken eftersom ingen fick köpa den. Det fanns två tandsköterskor anställda, som änkan alltså mot sin vilja måste säga upp. Men då fick hon betala sex månaders lön till dem enligt den nya trygg Nr 126 hetslagen. Hon klämdes mellan två stelbenta lagar. Torsdagen den Tror verkligen herr Aspling, eller någon annan, att tandvårdsproduk 21 november 1974 tionen främjas av en sådan stelbent tillämpning av tandvårdsförsäkring= so en? Under åtta månader 1974 kommer alltså tjänstetandläkarna att vara - Om upphävande av livegna och näringsfriheten för en hel yrkeskår satt ur spel. Vilka rätts — etableringsstoppet regler skall gälla på det här området, där godtycket nu tycks florera? = för tandläkare, Så några ord om krånglet — och jag måste verkligen be kammaren = m.m. om tillgift för att det jag nu säger blir krångligt, men det är inte mitt fel. Som väl de flesta vet laborerar man med två procenttal inom tandvårdsförsäkringen. I normalfallet betalar patienten 50 procent av kostnaden, och när denna kostnad överstiger 1000 kronor betalar patienten 25 procent av den del som överstiger 1000 kronor. Men, herr statsråd, det är inte nog med detta. Under en långvarig övergångstid gäller för 17-19-åringar inte bara 50 procent och 25 procent när de går till en privatpraktiker, utan de 50 procenten blir 25 procent och de 25 procenten blir 12 1/2 procent om dessa 17-19-åringar går till folktandvården. Nu är det ganska vanligt att en patient går till en privatpraktiker för sitt ordinarie tandunderhåll och samtidigt till folktandvården för något specialistarbete. När överstiges då 1 000-kronorsgränsen, och vilken tandläkare åstadkommer detta överskridande och till vilket belopp? Är patienten därtill 17-19 år kan man föreställa sig krånglet med olika taxor. Vid sådana dubbelbesök blir det oftast feldebiteringar. I ett landsting har folktandvården utfärdat bestämmelser om hur man skall förfara i dylika fall.

I. Om patienten har betalat fel belopp. Meddela patienten att han har betalat för hög patientavgift och hur återbetalning skall ske. 1. Om felet upptäcks samma månad och månadsredovisning inte skickats till tandvårdssektionen. A. Be patienten komma tillbaka och ta med sig utfärdat kvitto. Sätt in kvittot i kassaboken samt makulera hela kvittosatsen . —-- Om patienten inte har kvittot kvar, notera detta på de makulerade 35 kvittokopiorna. Skriv ett nytt kvitto på rätt belopp och åtgärd. Hänvisa till gammalt kvitto. -—-- B. Patienten återkommer inte. Betala tillbaka beloppet på en postanvisning enligt följande:” Så är förfaringssättet beskrivet. ”Postanvisningskvittot klistras upp på ett papper med följande text:” — Så beskrivs hur det skall gå till. A. Om patienten kommer tillbaka. Skriv ett återbetalningskvitto i tre exemplar. Obs! Patienten måste skriva under kvittot. Lämna originalet till patienten tillsammans med pengarna. Behåll en kopia av kvittot och klistra upp den andra på ett papper med följande text:” Och så följer en beskrivning av texten. Ja, herr statsråd, det här är alltså inte hämtat ur Grönköpings Veckoblad, utan det är en stackars tandvårdschefs seriösa försök att sätta tandvårdsförsäkringens intentioner på pränt. Jag känner ett fall där en tandläkare fick syssla med det här under en hel dag, herr statsråd, för ett fel på 11 kronor. Alla betalningar skall enligt föreskrifterna rundas nedåt men timåtgången skall rundas uppåt till närmaste fem minuter. Vidare får den procentsats som patienten skall betala inte läggas på slutsumman, vilket vore enklast, utan på vart och ett av de delmoment som tandläkaren utför, och dessa kan vara många och ge mycket ojämna delsiffror. Det här tar mycket onödig tid samt skapar stor irritation. Bland alla till 50 procent rabatterade arbeten kommer så en profylaktisk åtgärd — skrapning av tandsten t.ex. — där återbäringen är 75 procent. Man kan verkligen ställa sig frågande till nyttan av de olika rabatterna. Tar den förebyggande åtgärden inom folktandvården för en 17-19-åring t.ex. tio minuter skall denna åtgärd beräknas som en sjättedel av en tandläkartimme å 136 kronor, och patienten skall då betala hälften av 25 procent, alltså Herr statsråd! Allt detta orimliga krångel skulle vara borta om det fanns en enhetlig återbäringstaxa. Sveriges tandläkare och tandsköterskor och inte minst personalen på våra sjukförsäkringskassor anser att en enhetlig återbäringsprocent är en nåd att stilla bedja om. Den kunde t.ex. sättas till 60 procent, om man inte vill att försäkringen skall bli dyrare än nu. Bara denna åtgärd skulle göra att mycken blankettid kunde över föras till produktivt tandvårdsarbete. Nr 126 En enhetlig rabatt föreslog moderata samlingspartiet som enda parti Torsdagen den när tandvårdsreformen beslutades i fjol liksom att alla, även barn och 21 november 1974 ungdom, skulle tillhöra försäkringen. Jag vädjar till socialministern att I i det uppkomna läget tänka om på de här punkterna. Om upphävande av Det är bra att tandvårdsdelegationen tänker upphäva etableringsstoppet = etableringsstoppet den 1 januari 1975, men det är illavarslande att andra och nya kon = för tandläkare, trollåtgärder kommer i stället. Hur skall de fungera? Jag och övriga inom = Mm.m. moderata samlingspartiet motsätter oss inte en viss etableringsstyrning i nuläget. En jordbrukare t.ex. får ju inte köpa till jord eller ens nystarta som han vill, och ett industriföretag måste ta lokaliseringshänsyn när investeringsfonderna skall användas, men all erfarenhet visar att tvång bara skapar problem. Det finns ju lokala tandläkarföreningar i varje län, och jag vet att tandläkarna själva är beredda på att resonera med folktandvården om nyetablering. Man kan komma långt och nå bra resultat med samverkan. Kanske kan man t.o.m. tänka sig en stimulansåtgärd till dem som vill etablera sig i glesbygden. Positiva åtgärder är alltid bättre än tvång. Det går också intensiva rykten om att det nästa år kommer en ny blankett som i fråga om krångel överträffar vad jag har sagt om de nu gällande — och då kan man tänka sig resultatet! Jag kan garantera, herr Aspling, att denna nya blankett inte kommer att lösa några problem utan bara förvärra saken och skapa vantrivsel bland all tandvårdspersonal. Försök i stället med en enhetlig återbäring, avveckla etableringsstoppet, låt försäkringen omfatta alla och sträck ut handen till samarbete med alla parter, även tandteknikerna, i stället för armbågen! Då först kan man hoppas på ett gott resultat, då först når man ett optimalt utnyttjande av hela vårdkapaciteten. En del köproblem för både barn och vuxna kommer ändå att bestå några år, men utan de här nämnda åtgärderna kan inte effektivitet, arbetsro och förtroende uppnås. Tro mig, herr socialminister! Moderata samlingspartiets och min egen uppfattning att det är bättre att skapa underlag för samverkan mellan folktandvård och privattandläkare än att skapa byråkrati och motsättningar har styrkts efter att jag läst Svenska Dagbladet i dag, vilket jag hoppas att herr Aspling också har gjort. Där får man se att Stockholms läns landsting skall göra en jättesatsning för att klara tandvårdens akuta problem. I samverkan med privattandläkarna skall en akutklinik startas vid årsskiftet med öppethållande varje dag året runt mellan kl. 8.00 och 21.00 för att beta av köerna. Sådant är positivt, herr statsråd! Sådant ger resultat och visar att ett borgerligt styrt landsting kan tackla de här problemen på ett vettigt sätt. Jag hoppas verkligen att myndigheterna inte nu sätter käppar i hjulet för ett fruktbart samarbete genom införande av rigorösa kontrollåtgärder och ökat blankettkrångel under nästa år.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för svaret på min interpellation. Jag delar faktiskt statsrådets bedömning att både herr Andersson i Örebro och herr Ringaby i sina interpellationer till statsrådet tagit upp tandvårdsfrågorna med utgångspunkt i privattandläkarnas intressen. Jag tycker att jag fick ytterligare belägg för detta när jag lyssnade till framför allt herr Ringabys anförande. I min interpellation tar jag upp problemen med utgångspunkt i de förhållanden som råder inom folktandvården. Jag efterlyser vilka fortsatta åtgärder som enligt socialministern erfordras för att folktandvården skall kunna infria sitt vårdansvar i enlighet med den av statsmakterna beslutade tandvårdsreformen. Den under förra årets riksdag beslutade tandvårdsreformen innebar som bekant att landstingen som huvudmän för folktandvården fick ett lagfäst ansvar för barntandvården. Jag aktualiserade denna fråga också i maj månad i år, då det förelåg uppenbar risk för att tillgången på tandläkare inom folktandvården äventyrade detta vårdansvar. Överströmningen av tandläkare från folktandvården till privatpraktik hade under 1973 varit mycket stark. Under det året hade inte mindre än 145 tandläkare i folktandvården slutat för att bli privattandläkare. Denna trend har sedan fortsatt. Det var i svaret på min fråga som socialministern då, med hänsyn till folktandvårdens lagfästa ansvar för barntandvården, anslöt sig till tanken på etableringsbegränsning för privatpraktik, etableringsregler som också trädde i kraft månaden efter. Socialministern underströk att om det fanns risk för att folktandvården inte skulle tillförsäkras tandläkarresurser i den utsträckning som statsmakternas beslut förutsatte, så skulle de här åtgärderna genomföras. Så skedde också. Personligen tror jag att dessa etableringsregler var nödvändiga och bör bibehållas. Jag har i min interpellation framhållit att det nu förefaller angeläget att vi får en utvärdering av dessa etableringsregler. Jag har också efterlyst fortsatta åtgärder för att folktandvården skall kunna infria sitt vårdansvar. Jag gör detta därför att jag upplever situationen beträffande folktandvården på vissa håll ute i landet som mycket bekymmersam. Låt mig illustrera detta med bara ett exempel från mitt eget län. Så sent som i måndags fanns den här rubriken på en tidnings förstasida: ”Katastrof i Årjäng — fem års väntan på tandvård.” Jag är medveten om att bristen på tandläkare inom folktandvården varierar mycket från landsting till landsting. I Värmlands landsting är vi hårt drabbade med ca 20 tjänster vakanta vid våra kliniker. Socialministern anger också i sitt svar att en stor del av de obesatta tandläkartjänsterna inom folktandvården återfinns just i glesbygdsområdena. Årjäng, som jag här har åberopat, förfogar över tre tandläkare på 9 000 invånare. Vårdansvaret kan inte uppfyllas, även om man här som på andra platser gör allt för att hinna med skoleleverna och rena akutfall på vuxensidan. Patienter med till exempel tandlossning kan få vänta upp till fem år Nr 126 på behandling. Torsdagen den På de flesta kliniker ute i landet är man tvingad öka intervallerna 21 november 1974 mellan behandlingarna. Skall vi klara den här situationen krävs det att. i folktandvården årligen tillförs det totala nettotillskottet av tandläkare. Om upphävande av Det är på folktandvårdssidan som samhället har sitt lagfästa ansvar, och = etableringsstoppet detta måste vi också söka infria. Vi måste finna former för att lösa de — för tandläkare, här uppgifterna.

Herr talman! Väntan på svaret på min fråga har varit ganska lång. Under denna väntan har tandteknikernas situation verkligen diskuterats i massmedia. Som socialministern vet råder det stor ängslan ute på fältet. Dentallaboratorierna och tandteknikerna är på flera håll på väg mot stor penningbrist, som man befarar skulle kunna äventyra denna delvis goda tandvårdsreformen. Jag måste säga att jag har fått ett utomordentligt positivt svar, som jag har all anledning att tacka för. Jag har läst det och läst om det, undrat och tänkt efter om det inte finns någonting som är litet tveksamt. Och det gör det. Min tveksamhet gäller ett enda ord, nämligen ordet ”överväger”. Socialministern säger att riksförsäkringsverket överväger en ändrad utbetalningsrutin för tandtekniker. Det hade varit ännu bättre om det hade stått att riksförsäkringsverket har beslutat om en sådan ändrad utbetalningsrutin. Men när jag läser de följande raderna får jag det intrycket, att man redan har utarbetet ett system som skall innebära att det kommer att bli på detta sätt. Därmed anser jag att man har löst betalningsproblemet för tandteknikerna. Jag hoppas att detta träder i kraft så fort som möjligt. Det enda jag skulle vilja fråga socialministern är, huruvida statsrådet har någon aning om hur snabbt det kan förverkligas och detta utbetalningssystem kan införas.

Herr talman! Först ber jag att å mina egna och kanske inte minst å tandteknikernas vägnar få tacka statsrådet för det mycket positiva svaret. Låt mig som bakgrund till min fråga redovisa några uppgifter från ett relativt stort företag i teknikerbranschen, vilket totalt sysselsätter 19 personer i Göteborg. Årsomslutningen var ca 1,3 miljoner kronor, och lönerna var i det här fallet ca 70 procent. De utestående fordringarna hos tandläkare och försäkringskassa var för ett tag sedan sammanlagt 388 000 kronor, vilket innebär att företaget hade nästan exakt 30 procent av årsomsättningen utestående i form av fordringar. Detta kräver ju både kapital och räntebetalningsförmåga som ligger långt utöver vad som var fallet före tandvårdsreformens genomförande. Dentaldepöterna, som levererar guld och annat material som tandteknikerna behöver i sin verksamhet, lämnar numera bara 14 dagars kredit, varefter dröjsmålsränta debiteras. Bara under september månad köpte denna firma guld för 40 000 kronor för att kunna göra de av tandläkarna beställda arbetena. Det är också så, att problemen snarare torde vara större för de mindre företagen inom tandteknikerbranschen, eftersom de inte har samma möjlighet som de stora firmorna att erhålla rabatter på levererade varor från dentaldepöterna. Jag är alltså mycket tacksam för det svar som statsrådet lämnat. Jag vill bara, herr talman, avslutningsvis förutsätta att riksförsäkringsverkets föreskrifter kommer att utarbetas så snabbt att de nya utbetalningsreglerna kan tillämpas instundande årsskifte.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på de två frågor som jag fått dels av fru Frenkel, dels av herr Torwald om när det kan beräknas att de nya utbetalningsreglerna skall börja tillämpas. Avsikten är att detta skall kunna ske från årsskiftet. Får jag därefter, herr talman, något kommentera de inlägg som här har förevarit. Herr Ringaby började med att säga att han inte skulle ta upp de polemiska delarna i mitt inlägg — han hade tydligen upplevt dem så. Det intressanta som sedan följde var emellertid att hela hans inlägg var polemiskt i långa stycken: det talades där om krångel som inte var av denna världen, felaktig konstruktion och mycket, mycket annat. Herr Ringaby är uppenbarligen en vän av svepande formuleringar och kraftuttryck när det gäller sociala reformer. Han inleder för övrigt sin interpellation med följande ord: ”Redan efter några månaders tillvaro har tandvårdsförsäkringen skapat problem som saknar motstycke i jämförelse med andra socialförsäkringar.” Jag tror att herr Ringaby borde vara litet försiktigare. Det är inte första gången moderaterna svartmålar viktiga sociala reformer — historien är fylld av exempel härpå. Hur var det inte när sjukförsäkringen, ATP och sjukronorsreformen genomfördes? Självfallet föreligger problem och initialsvårigheter när stora sociala Nr 126 reformer skall genomföras. Här ägnade herr Ringaby en stor del av tiden Torsdagen den för sitt inlägg åt att beskriva vad han kallade krånglet i fråga om blan 21 november 1974 ketterna. Jag skall, herr talman, i ett senare inlägg återkomma till den — frågan. Som jag framhållit i mitt svar i dag till herr Ringaby om tand Om upphävande av vårdsförsäkringen är det i mycket stor utsträckning fråga om övergångs — etableringsstoppet problem. Så har det varit när det gällt tidigare reformer. Efter en tid för tandläkare, har krisrubrikerna försvunnit, reformerna har fungerat och människorna — m.m. har upplevt dem som omistliga tillgångar för sin egen trygghet. Det kommer att bli fallet också med tandvårdsförsäkringen, det är jag övertygad om. Jag reagerar mot denna ensidiga svartmålning av tandvårdsförsäkringen. Jag skulle framför allt vilja fästa herr Ringabys uppmärksamhet på de tusentals människor som varje dag går hem från sin tandläkare med en för de flesta till överkomligt pris reparerad tanduppsättning. Ställ frågan till dem, om de anser att tandvårdsförsäkringen är misslyckad och ett fiasko! Jag noterar de skilda synsätt som har avslöjats både i interpellationerna och i inläggen om tandvården i dag. Herr Olsson i Edane uttrycker oro för att folktandvårdens och särskilt barntandvårdens utbyggnad skall äventyras genom en överströmning av tandläkare till den privata sektorn, och han gav exempel på situationen i sitt eget hemlän, i Värmland.

Herr Andersson i Örebro var förvånad över mitt interpellationssvar. Jag har svarat på herr Anderssons fråga. Och så ställer han frågan: Vill socialministern medverka till att etableringsstoppet för tandläkare upphävs? Jag har mycket ingående redogjort för den frågan i mitt interpellationssvar, och jag har pekat på att enighet råder om att någon form av reglering blir nödvändig även i framtiden. Observera att enligt det beslut som riksdagen fattade skall vårdvolymen öka inom folktandvården och hållas på oförändrad nivå inom privattandvården. Nettotillskottet skall gå till folktandvården. Bakgrunden till riksförsäkringsverkets beslut var att volymen ökade i privattandvården och minskade i folktandvården, alltså en utveckling tvärtemot riksdagens beslut som herr Andersson var med om att fatta. Herr Andersson tog upp en viktig fråga — insatserna för den förebyggande vården. Jag vill ägna någon minut åt den frågan. Utbildningen av tandhygienister startade för ett par år sedan. Än så länge har den en relativt blygsam omfattning. Regeringen kommer att i konseljen i nästa vecka ge socialstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning om den långsiktiga efterfrågan på tandvårdspersonal. Avsikten är bl.a. att undersöka den lämpliga fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika slag av tandvårdspersonal. Det framtida behovet av tandhy 41 gienister kommer nu därför att bli kartlagt av denna utredning. Frågan om en ökad utbildning av tandhygienister kommer att övervägas med ledning av utredningens resultat. Här är det också viktigt med insatser på andra områden. Jag tänker på tandteknikersidan. En prognos över behovet av tandtekniker utfördes 1968 och gällde tiden fram till 1980. Skolöverstyrelsen har för närvarande i uppdrag att i samråd med socialstyrelsen se över det framtida behovet av tandtekniker i samband med en utbildningsplan för tandteknikerna. Tandteknikersidan berörs vidare av den utredning som enligt vad jag nyss nämnde kommer att tillsättas inom kort. Både herr Andersson i Örebro och herr Ringaby har varit inne på beskrivningar av enskilda fall. Här i riksdagen har vi inte till uppgift att diskutera enskilda fall, och jag skall inte heller göra det. Jag vill endast peka på att den omständigheten att en privatpraktikers verksamhet av en eller annan anledning upphör inte utan vidare godtages som skäl för dispens. Givetvis kan det innebära svårigheter för privatpraktikernas förutvarande patienter. Man får emellertid inte glömma bort att om en tjänsteläkare skulle överta praktiken, så kommer också han att lämna en grupp patienter. Merparten av dessa är i regel barn, och det är deras tandvård som regering och riksdag särskilt velat värna om. Herr talman! Vi får aldrig glömma att det var två beslut riksdagen i fjol fattade om tandvården i vårt land. Det ena gällde tandvårdsförsäkringen, det andra folktandvårdens utbyggnad. Båda är lika viktiga. Enligt riksdagsbeslutet skall folktandvården byggas ut under resten av 1970-talet, så att den klarar hela barnoch ungdomstandvården. Det fordrar att hela ökningen av tandläkarantalet fram till 1980 tillförs folktandvården. Framför allt på landstingshåll var man emellertid orolig för att tandvårdsförsäkringen skulle medföra en lockelse för många av folktandvårdens tandläkare att gå över till privatpraktik. I en sådan situation skulle landstingen inte kunna uppfylla sitt ansvar för barntandvården, och riksdagsbeslutet om tandvårdsreformen skulle, i den del det avsåg folktandvårdens utbyggnad, helt enkelt bli ett slag i luften. Därför infördes etableringsregeln i lagen. Vad som sedan hände har visat att det var synnerligen välbetänkt. Jag vet att Tandläkarförbundet gjorde mycket betydande och låt mig gärna säga mycket aktningsvärda insatser i försöken från tandvårdsdelegationens sida att hejda den våg av tjänstetandläkare som ville överge folktandvården och ägna sig åt privatpraktik på tandvårdsförsäkringens villkor. I åtskilliga fall lyckades man få sådana tandläkare att tänka om, men tyvärr inte tillräckligt många. Meningen med vilandeförklaringen har, som framgår av riksdagsbeslutet, varit att i en besvärlig situation överblicka läget och få rådrum. Folktandvårdens rekryteringssituation har inte heller förbättrats. Siffrorna från oktober månad i år visade ingen uppgång utan tvärtom en viss ytterligare minskning. Socialstyrelsen kommer i dagarna att redovisa en ny rapport om barntandvårdens läge. Som framgått av mitt interpellationssvar överväger man nu i riksför säkringsverkets tandvårdsdelegation vad som bör ske efter årsskiftet. Att - Nr 126 det behövs någon form av kontroll över utvecklingen är alla där överens Torsdagen den om, således även Tandläkarförbundets representanter. Jag har förstått 21 november 1974 att herrar Ringaby och Andersson i Örebro i långa stycken delar den = uppfattningen. Men det kontrasterar ju mot deras interpellationer. Om Om upphävande av jag läst dem rätt har båda velat släppa fältet fritt för etablering. Det = etableringsstoppet är en uppfattning som inte delas av Tandläkarförbundets representanter = för tandläkare, i tandvårdsdelegationen. De anser att någon form av begränsning av om.m. etableringen är nödvändig. Meningen, herr talman, med tandvårdsförsäkringen har varit att folk skall få råd att gå till tandläkaren. Det har jag framhållit många gånger, senast nu i mitt interpellationssvar. Den ökade efterfrågan på tandvård som försäkringen har utlöst ligger därför till väsentlig del i linje med reformen. Ett par inslag i den ökade efterfrågan skulle jag dock vilja kommentera något. Alltifrån det att utredningsförslaget om tandvårdsförsäkringen lades fram hösten 1972 och i synnerhet efter riksdagens beslut våren 1973 har med säkerhet ett växande antal personer skjutit upp sina tandläkarbesök till efter den 1 januari 1974. Särskilt torde det ha gällt patienter som har haft behov av större arbeten. Ett slående exempel på detta är de tandläkare som redan vid årsskiftet hade tidböckerna fyllda till maj eller ännu längre. Detta förtänker jag ingen. Jag finner det både naturligt och mänskligt, men det har blivit något av en dubbeleffekt av tandvårdsförsäkringen att tandläkarna jämsides med en direkt åsyftad ökning av efterfrågan också fått ta på sig ett uppskjutet vårdbehov. Det sistnämnda måste dock rimligen — jag har understrukit det — vara en övergångsföreteelse, och som så många andra övergångsfenomen kommer det att jämnas ut så småningom. Det hör till socialstyrelsens uppgifter att ha tillsyn över hur tandvården bedrivs i landet. Socialstyrelsen har i ett cirkulär tidigare i år rekommenderat tandläkarna att vänta med behandlingar som inte är nödvändiga för att ge plats åt patienter med mer trängande vårdbehov. Överläggningar pågår för närvarande mellan socialstyrelsen, Sveriges tandläkarförbund och Svenska tandläkaresällskapet i frågor som rör vårdsituationen framför allt inom vuxentandvården. Tandläkarorganisationerna har bildat en arbetsgrupp, i vilken också socialstyrelsen är representerad, som har till uppgift att lämna socialstyrelsen synpunkter inför de nya råd och anvisningar för tandvården som avses komma ut vid årsskiftet. Detta arbete siktar till att förbättra förhållandena inom akutoch jourtandvården och att öka tandläkarnas möjligheter att ta emot de nya patientgrupper som tillkommit tack vare tandvårdsförsäkringen. Får jag sedan, herr talman, säga ett par ord om ersättningsnivån. Enligt reglerna i tandvårdsförsäkringen stiger försäkringens ersättning från 50 till 75 procent när den sammanlagda kostnaden för behandlingen går över 1000 kronor. Som framhölls redan i propositionen om tandvårdsförsäkringen är motivet för denna regel att göra det möjligt också för 43 patienter med låg betalningsförmåga att få omfattande och kostsamma behandlingar utförda. Regeln har alltså självfallet tillkommit av sociala motiv. Kostnaden skall beräknas för en sammanhängande behandlingsföljd. Det har framkommit ett behov av att under en övergångstid sträcka ut behandlingsperiodens längd något. Som jag nämnde i mitt svar är riksförsäkringsverket nu berett att medge en utsträckning av tiden för sammanhängande behandlingsperiod. Tillämpningen av den s.k. tusenkronorsregeln kommer därmed att underlättas. När tandvårdsförsäkringen skulle beslutas av riksdagen föreslog ju herr Ringaby och hans partivänner att ersättningen från försäkringen skulle vara — om jag inte minns fel — tre fjärdedelar av kostnaden men utan — observera det — taxebindning för tandläkarna. Jag noterar att herr Ringaby i dag — om jag uppfattade honom rätt — var beredd att sänka ersättningsnivån till två tredjedelar av kostnaden. Herr Ringaby hävdar att många problem skulle lösas om barnen kunde få tandvård även av privatpraktiserande läkare och efter samma regler som vuxna försäkrade. Jag vill då hänvisa till att Landstingsförbundet rekommenderat landstingen att betala hela tandvårdskostnaden för barn som på grund av lång väntetid i folktandvården får remiss till privatpraktiserande tandläkare. De privatpraktiserande tandläkarnas intresse av att behandla barn är emellertid, det vill jag markera här, tyvärr inte överdrivet stort. Det framgår av svaren på en enkät bland landets tandvårdschefer som i dagarna har sammanställts av socialstyrelsen. Svaren visar att av de barn som hittills fått fullständig behandling har privattandläkare behandlat ca 7 procent av barnen i åldrarna 3-5 år och ca 2 procent i åldrarna 6-16 år. Herr Ringaby säger att det är ytterst angeläget med samverkan och förtroende. Ja visst är det det! Han hänvisar också till Stockholm. Jag vill bara fästa herr Ringabys uppmärksamhet på att detta markerade vi mycket klart i propositionen. Vi förutsatte en samverkan, bl.a. när det gäller akutoch jourtandvården. I tandvårdstaxan har också hänsyn tagits till detta. Får jag bara sedan, herr talman, avslutningsvis säga ett par ord om denna stora, viktiga och grundläggande sociala reform. Tyvärr finns det en del tandläkare som talar illa om tandvårdsförsäkringen. Efter vad jag har hört förekommer det t.o.m. att tandläkare i sina mottagningsrum lägger ut propagandamaterial mot försäkringen. Jag hoppas att detta också är ett övergångsfenomen. Tandvårdsförsäkringen är naturligtvis inte i första hand avsedd för tandläkarna utan för deras patienter. Redan har 2,5 miljoner vuxna blivit färdiga med sin tandbehandling efter reformen och därigenom fått erfarenheter av tandvårdsförsäkringen. Jag tror jag vågar påstå att en överväldigande majoritet av dessa patienter är nöjda med den nya försäkringen. Det är dessutom en grupp som snabbt ökar. I samma takt minskar tilltron till tandläkare och andra som försöker — jag skulle vilja säga — baktala tandvårdsreformen. Åtskilliga tandläkare beklagar sig nu över att de har mycket att göra. Nr 126 Under senare år har problemet egentligen varit det motsatta. Men det Torsdagen den glömmer man ju så lätt bort. Också tandläkarna borde ha anledning att 21 november 1974 se positivt på tandvårdsförsäkringen. Försäkringen kommer av allt att. LL döma att säkra tillgången på arbete för överskådlig tid. Det är verkligen Om upphävande av inte alla akademikergrupper för vilka man vågar ställa upp en sådan = etableringsstoppet prognos. Att denna mycket stora fördel för tandläkarna också måste med = för tandläkare, föra vissa förpliktelser borde tandläkarna vara de första att inse.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag var polemisk, sade statsrådet, efter det jag själv sagt att statsrådet var polemisk. I varje fall var jag utomordentligt kritisk i min beskrivning av tandvårdsförsäkringens tilllämpning. Men det avgörande, herr statsråd, är om min beskrivning av krånglet i samband med tillämpningen har varit felaktig. Statsrådet har inte på en enda punkt, vad jag förstår, i sak kunnat tillbakavisa min kritik. Statsrådet Aspling talar faktiskt inte riktigt sant när han säger att jag endast tänker på privattandläkarnas intressen. Jag har ändå mest talat om folktandvårdens intressen i mitt debattinlägg och även i interpellationen. Det är här verkligen inte fråga om att gå vissa gruppers intressen till handa. Det är til syvende og sidst patienternas intressen det gäller. Om inte försäkringen fungerar går det ut över patienterna. Jag är angelägen om att försäkringen skall tillämpas på sådant sätt att den fungerar för patienterna. Statsrådet påstår häpnadsväckande att jag dessutom ifrågasätter nuvarande regler om att barntandvård skall lämnas av folktandvården och där vara avgiftsfri. Var har jag sagt det? Jag har aldrig sagt att den fria barntandvården skall bort. Tvärtom har jag mycket starkt hävdat att vi skall ha fri tandvård för barnen. Det var på de punkterna jag tyckte att statsrådet var polemisk. Så säger statsrådet Aspling: Gå och fråga de 2,5 miljoner människor som har fått behandling hos tandläkare vad de tycker om försäkringen! Men, herr statsråd, det är nästan samma människor som gick till tandläkaren före försäkringen. Det är de nytillkommande grupperna som inte kommit in i försäkringen. De människor som flyttat till andra orter har ingen möjlighet att få tandvård i dag. Problemet är att de nytillkommande i mycket liten omfattning kunnat utnyttja försäkringen. Om en tjänstetandläkare övertar en privatpraktik blir stolen hos folktandvården tom, sade socialministern. Men om det sker i län, där folktandvården är helt utbyggd, som t.ex. i Blekinge eller Hallands län, och det där icke behövs någon mer hos folktandvården, spelar det ingen 45 roll. Om däremot någon privattandläkare avlider ute i glesbygden blir de patienterna utan tandvård. Tyvärr, herr socialministern, var inte förutsättningen i propositionen samverkan. Det var tvångsanslutning och ett hot till tandläkarna att om ni inte sköter er kommer vi att utfärda etableringsstopp. Det var en dålig start, tycker jag.
Herr talman! Jag har tidigare slagit fast att privattandläkeriet och folktandvården skall gå hand i hand. Självklart har jag varit med och fattat beslutet om tandvårdsförsäkringen och, som jag sade tidigare, tycker jag den är bra. Jag har tagit upp ett problem och det gäller de privatpraktiserande tandläkarna vars praktiker får stängas på grund av sjukdom, dödsfall eller pensionering. Detta tar statsrådet som intäkt för att jag ensidigt - i ett senare inlägg tonar statsrådet ned det och säger i viss mån — företräder de privata intressena. Jag har med detta velat aktualisera problemet med vilandebeslutet. Det beslutet innebär nämligen att man inte kan besätta de tomma stolarna. Som jag sade i mitt tidigare anförande tycker jag att det är slöseri med resurser. Det skapar också ekonomiska problem för dem som har egna tandläkarpraktiker med tillhörande våningar och inte kan bli av med dem. Men det kanske för statsrådet inte är något större problem. Precis som statsrådet är jag angelägen om att den här reformen skall löpa, men jag vill hävda att vårdvolymen — att så många som möjligt kan få vård — trots allt är det mest väsentliga. Och det blir inte mer tandvård av att en tandläkarstol står tom, vare sig det är på en folktandvårdsklinik eller en privatpraktik. Det gäller ju att utnyttja de tillgängliga resurserna. Sedan har jag samma uppfattning som statsrådet att det inte finns någon som helst anledning att tala illa om tandvårdsreformen, folktandvården eller privattandläkarna. Statsrådet drog fram — inte direkt men antydde dock — att privattandläkarna lägger ut i sina praktiker någonting som skulle ge ett negativt sken åt folktandvården. Detta vill jag fördöma precis på samma sätt som jag fördömer det uttalande som gjordes från ansvarigt håll vid tandvårdskonferensen i Kiruna. Det uttalandet löd ungefär så här: Hur länge skall vi tolerera att privattandläkarna inte känner vårdansvar för hela folket? — Det är rätt otäcka saker, och jag hoppas att den inställningen försvinner. Jag är glad över att statsrådet ger besked om att vi kan räkna med att volymen för utbildning av tandhygienister kan öka. Till slut vill jag vända mig till Per Olsson i Edane, som sade att sedan han hade hört herr Ringabys anförande ansåg han att jag företrädde privattandläkarnas intressen. Ja, ja, man kan göra sådana bedömningar.

Nr 126 Herr talman! Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att jag skulle återkomma Torsdagen den till frågan om vad herr Ringaby kallade ”det otroliga krånglet”. Låt mig 21 november 1974 få säga några ord om den frågan. fäfpjöäskn ns nA Ner Tandvårdstaxan består av en avdelning för själva tandläkararbetet som Om upphävande av har ett 70-tal olika rubriker med olika arvodesbelopp och ofta dessutom = etableringsstoppet flera s.k. latitudarvoden under samma rubrik. Härtill kommer en särskild — för tandläkare, avdelning för tandteknikerarbeten som också innehåller ett stort antal — m.m. rubriker med skilda arvoden. Taxan innehåller vidare olika regler för ersättning från försäkringen för skilda behandlingar. Det är inte minst efter önskemål från tandläkarna själva som tandvårdstaxan fick det här utseendet. Det är en given följd av det relativt komplicerade ersättningssystemet att blanketten till tandvårdsförsäkringen inte kan göras alldeles enkel. Samhällets kostnader för tandvårdsförsäkringen beräknas uppgå till närmare 700 miljoner kronor. Det är då, låt mig understryka det, rimligt att samhället skaffar sig en ordentlig kontroll över hur försäkringens pengar utnyttjas. Nödvändigheten av en noggrann uppföljning av tandvårdstaxan underströks starkt inte minst här i riksdagen när tandvårdsreformen beslutades. En sådan uppföljning är inte möjlig om inte tandläkarna får ange vissa uppgifter om behandlingen på räkningsblanketterna. Både regering och riksdag har begärt att riksförsäkringsverket skall kunna redovisa utfallet av tandvårdstaxan. För verkets bedömning har det varit nödvändigt att få in vissa uppgifter från tandläkarna. Tandläkarförbundet har skriftligen avböjt att medverka vid riksförsäkringsverkets utformning av den nya blanketten. Att kontrollera när en behandling börjar och slutar respektive att räkna ut tidsåtgången kan göras mycket snabbt och är en uppgift som kan läggas på tandsköterskorna. I stället försvinner viss uppgiftsskyldighet som gäller enligt den nuvarande blanketten. Blanketten, ja, låt mig mera parentetiskt säga ett par ord om den och nämna en detalj som man tydligen klagar på från tandläkarna. Den nya räkningsblanketten kommer att vara numrerad i löpande ordningsföljd. Detsamma gäller de räkningsblanketter som skall finnas hos privatläkarna från den 1 januari nästa år. Skillnaden är att läkarna själva begärt en sådan helt naturlig ordning medan tandläkarna tydligen uppfattar det som ett mer eller mindre onödigt påhitt av riksförsäkringsverket. Det ligger i sakens natur att uppföljningen av de administrativa rutinerna vid genomförandet av en reform skall ägnas särskild uppmärksamhet. Tandvårdsförsäkringen utgör därvid inget undantag. Jag har erfarit att sådan uppföljning för närvarande bedrivs inom riksförsäkringsverket i en särskild projektgrupp, till vilken vid behov knyts vissa specialister, bl.a. verkets övertandläkare. För samråd och information har organiserats en referensgrupp i vilken ingår representanter för Sveriges tandläkarförbund.

Jag skall inte ge mig in på en detaljbeskrivning av blanketterna, men vi måste väl alla vara överens om att när man startar en sådan här reform så måste man ha en uppföljning och en kontroll. Jag kan försäkra herr Ringaby att det är en strävan från riksförsäkringsverkets sida att göra arbetet med blanketterna så enkelt som möjligt men samtidigt naturligtvis att tillse att alla de uppgifter som är nödvändiga också kan tas med och bli infogade i rapportsystemet. Både herr Andersson i Örebro och herr Ringaby återkom till etableringsreglerna etc. Herr Ringaby påstår i sin interpellation att vilandeförklaringen är orsak till att nuvarande regionala olikheter i utbyggnaden av tandvårdsservicen konserveras och t.o.m. förstärks. För min del anser jag att det förhåller sig tvärtom. Jag vill säga det även till herr Andersson i Örebro. Genom etableringsreglerna säkrar vi en fortsatt utbyggnad av folktandvården. Detta är enligt min mening den enda garantin för att också de som bor i glesbygd skall få tillgång till fullgod tandvård. Jag hoppas att herrarna Andersson och Ringaby lyssnade på herr Olssons i Edane anförande då han beskrev läget i västra Värmland. Av erfarenhet vet vi att det inte går att lita till marknadskrafterna om vi vill ha en bättre balans i fråga om tandvårdsresurserna. Nu hävdar man här att, också när folktandvården har full personalstyrka, vakanser inom privattandvården inte skulle kunna fyllas och att hela patientkretsar ställs utan tandläkare. Det är fel, eftersom folktandvården — såsom tidigare framgått — inte har full personalstyrka. De allvarliga vakanserna finns för närvarande inom folktandvården. Såvitt jag vet finns det inget län med fullt utbyggd folktandvård, herr Ringaby. Jag har tagit fram de senaste siffrorna från en del län. Om jag tar herr Anderssons i Örebro och herr Ringabys eget län finner jag att vakanssiffran är 13, inklusive tjänster under utannonsering. För Värmlands län är motsvarande siffra 19, för Östergötland 21 och för Göteborg 19. Låt mig också ta ett Norrlandslän, Västerbotten, där siffran är 16. Nog är det väl ganska naturligt att vi i ett sådant läge på allt sätt måste slå vakt om folktandvården och dess fortsatta utbyggnad.